Herr talman! Jörn Svensson har tolkat utskottets skrivning beträffande religionsfriheten så, att det skulle vara alldeles självklart att det som nu har hänt i Göteborg strider mot grundlagen. Jag har faktiskt tolkat det annorlunda. Här säger man att grundlagens skydd för religionsfriheten i allmänhet torde uppfattas som ett förbud mot bestämmelser som uttryckligen riktar sig mot någon viss religionsutövning eller som uppenbart syftar till att motverka en viss religiös riktning, detta fastän bestämmelserna har fått en mera generell avfattning. Jag tror inte att någon kan hävda att uniformsbestämmelserna inom Göteborgs spårvägar eller inom SL i Stockholm har tillkommit för att sikher inte skall få bära turbaner. Dessutom understryker man här ytterligare att de allmänna begränsningar som gäller för människors handlande i samhället — och därmed avses förordningar, bestämmelser, lagar och regler för allmän ordning — ibland kan komma att uppfattas som ett hinder för religionsfriheten. De kommer alltså att uppfattas så, men de avser ju inte att begränsa religionsfriheten. Detta har vpk skrivit under på i konstitutionsutskottet. Man har alltså tillsammans med de andra partierna inte velat vara med om att pröva denna som jag tycker mycket viktiga fråga, viktig framför allt mot bakgrund av den ökade invandringen i Sverige, genom vilken vi får in alltmer av för oss fträmmande religioner och kulturer. Det vore bra om Olle Svensson i sitt kommande anförande ville göra klart vad som nu gäller. Om jag har rätt är det viktigt att vpk röstar för vår reservation. Jag skulle också så småningom vilja veta om det som har hänt vid våra kollektiva trafikföretag kan anses rent allmänt vara typiskt för behandlingen av religionsfrihetsfrågor i vårt samhälle. Jörn Svensson för vidare ett resonemang om korporativism. Jag sade i mitt — Prot. 1986/87:54 anförande och vill också hävda att ingen i Sverige förordar ett korporativt 14 januari 1987 system, men att det finns korporativa tendenser. Detta innebär att vissa organisationer sammanvävs med statsapparaten och tillåts överta uppgifter Vissagrundlagsfrågor som den representativa demokratin skall utöva. Det är precis den utveckling — 71:77: som vi ser i Sverige i dag.
Herr talman! På det område som jag tog upp i mitt huvudanförande anser jag att Jörn Svensson diskuterar runt sig själv. Först hade Jörn Svensson en i och för sig vällovlig plädering för hur grundlagen skall tillämpas, och han riktade anmärkningar mot brister härvidlag. Men i slutändan kom Jörn Svensson fram till att det egentligen är den politiska majoriteten som skall avgöra vad som är grundlagens innehåll. Det är en märklig uppfattning. I den gamla grundlagen hade vi en bestämmelse om grundlagstolkning, men denna skulle tillgå på samma sätt som grundlagsstiftning, dvs. man betraktade uttolkning av grundlagarna som lika viktig som grundlagsstiftning. Denna bestämmelse kom av lättförståeliga skäl inte att tillämpas — man kunde lika gärna ändra grundlagarna om man måste ha denna mödosamma grundlagstolkning. I vår nya grundlag har vi ingen bestämmelse om grundlagstolkning. Den underliggande utgångspunkten är helt enkelt att grundlagens bestämmelser skall tillämpas. Jag har flera gånger pläderat för att vi vid tvister om grundlagsparagrafer skall sätta oss ned och studera dem och se till att vi kommer fram till en lydelse av de omtvistade paragraferna vilken gör att vi inte längre behöver tvista om dessa. Men när ett organ som vi har tillsatt för att se om lagförslag är förenliga med grundlagen eller ej enhälligt säger nej till ett lagförslag på denna grund, tycker jag verkligen att riksdagen borde beakta detta. Det kan inte vara något fel att den föreslagna lagen omarbetas så att den även av den juridiska expertis som skall betjäna oss godkänns som ett ur grundlagssynpunkt fullödigt lagförslag. Egentligen skulle det resonemang som Jörn Svensson för här, i slutskedet innebära att vi inte behöver någon grundlag. Vad skulle vi nämligen i så fall ha den till? Majoriteten kan ju ändå bestämma. Det innebär framför allt att vi inte behöver något lagråd. Vad skall vi ha lagrådet till, om vi inte i någon mån beaktar vad lagrådet säger? Jag tycker således att det viktiga är att vi tar oss tid när det gäller lagstiftning i riksdagen och att vi använder oss av de instrument vi har för att få en så fullödig lagstiftning som möjligt. Det är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt.

Herr talman! Jag vill först svara Birgit Friggebo, att om jag satt i någon formell instans där jag skulle bedöma huruvida det aktuella förfarandet i Göteborg stred mot grundlagen eller ej, skulle jag säga att det gör det. Jag tycker att det är ganska tydligt, för det leder till orimliga konsekvenser om man säger att en bestämmelse som kränker en berättigad och rimlig religiös sedvänja, en religiös princip, skall få bibehållas bara därför att det 19 ursprungligen inte var avsikten att bestämmelsen skulle leda till någon kränkning. Om bestämmelsen uppfattas som en kränkning och det uppenbarligen och objektivt kan visas att det är fråga om en sådan, därför att bestämmelsen medför vissa faktiska verkningar för den drabbade, så skall det ursprungliga syftet inte vara avgörande, utan den faktiska verkan skall vara avgörande för om bestämmelsen skall betraktas som grundlagsstridig eller ej. Detta tycker jag skulle vara klart. Om man i mer auktoritativa kretsar resonerar på ett annat sätt, så är jag motståndare till det resonemanget. Vi sympatiserar i sak med den som drabbades i Göteborgsfallet, vilket också vår partiavdelning i Göteborg offentligen har givit uttryck för. Jag vill hävda att folkpartiet så att säga kunde ha returnerat artigheten i detta fall genom att visa litet sympati för reservationen 9, där vi tar upp just denna typ av fall och där ni alltså inte har velat vara med. Till Bertil Fiskesjö: Jag resonerar inte alls runt mig själv, för det handlar om två fullständigt skilda ting. Det ena gäller vem som skall vara den överordnade instansen när grundlagen skall tolkas — om det skall vara en speciell instans av jurister som skall ha en större auktoritet än folkrepresentationen eller om det skall vara folkrepresentationen, grundlagsstiftaren själv. I och för sig är det så att vi naturligtvis kan fatta vilka politiska beslut som helst som inte är grundlagsstridiga, och vi kan även fatta beslut om att ändra i grundlagen. Det är bara det att grundlagens särställning består inte i att den är oföränderlig utan i att den inte kan ändras enligt samma enkla procedur som andra lagar. Vår reservation 9, som berör tillämpningen av grundlagen, gäller ju en helt annan sak. Det är fråga om huruvida förvaltningen känner sin uppgift rätt — om förvaltningen har den rätta kompetensen och om förvaltningen är medveten om vad den gör när den tillämpar grundlagen. Detta har i och för sig ingenting att göra med vem som skall överpröva grundlagen. Det är en helt annan diskussion.
Herr talman! Jag skulle också, om jag hade varit ledamot av spårvägsstyrelsen i Göteborg, ha medverkat till att det fattats ett annat beslut — av allmänna skäl med hänsyn till respekten för den enskilde individen. Men det har nu inte blivit så. De personer som det gäller är avskedade, och det är uppenbart ett problem, bortsett från hur vi tolkar grundlagen e. d. Då tycker jagatt det är vår skyldighet att se till att vi får en genomlysning av problemet. Det är ganska symptomatiskt att just denna fråga — som Jörn Svensson också påpekade — har inte vare sig domstolarna, arbetsgivarna eller facket ägnat någon tanke, utan vad man har sysslat med är att på vanligt svenskt vis undersöka huruvida man kan omflytta en person från ett kollektivavtalsområde till ett annat. Det är vad arbetsdomstolen har suttit och skrivit luntor med domslut om. Man berör över huvud taget inte grundorsaken — att en människa vill utöva sin religion. Vi borde syssla med detta problem via en utredning.
Prot. 1986/87:54 Herr talman! Just den omständigheten att vi har en grundlag innebär ju 14 januari 1987 restriktioner för den politiska majoriteten och även för en enhällig riksdag. Detta är själva syftet med en grundlag. Då är det alldeles givet att vi måste söka hitta former som gör att denna grundlag också tillämpas. Vi har i vårt land sökt oss fram på olika vägar, och vi har funnit att den granskning som lagrådet gör innan ett lagförslag kommer till riksdagen är värdefull just ur denna aspekt. Men vad hjälper det om riksdagsmajoriteten sedan säger att de invändningar som lagrådet har gjort struntar vi blankt i? Det är detta som har skett gång på gång — man har inte brytt sig om lagrådets invändningar. Planoch bygglagen är ett undantag. Med anledning av Jörn Svenssons resonemang om den politiska rätten att tolka grundlagen skulle jag vilja fråga: Anser Jörn Svensson att den lagprövningsrätt som vi har inskriven i vår regeringsform skall avskaffas? Det måste ju bli konsekvensen av Jörn Svenssons resonemang.

Herr talman! Jag tycker också, Birgit Friggebo, att vi skall syssla med den här typen av problem. Ur den synpunkten är folkpartiets reservation ett hälsosamt inslag i diskussionen. Vi sysslar med samma problem, kanske från en mera vidsträckt utgångspunkt, i reservationen 9. Jag tror att det är nyttigt att det har avgivits även en sådan reservation. Till Bertil Fiskesjö: Vi kommer kanske inte så mycket längre i den här diskussionen. Men låt mig säga att när det gäller prövningen av vad en grundlagsbestämmelse egentligen har syftat till, var gränserna för dess tillämpning skall gå, vad ursprunget till den är, så är det en illusion att tro att några få jurister skulle garantera opartiskheten och kunna tolka grundlagsstiftarens avsikt bättre än grundlagsstiftaren själv. Det kommer ju hur som helst att röra sig om personer som måste handplockas och utnämnas av en regering och som i sin mån representerar en sorts särintressen, har sin personliga inställning och sin personliga infallsvinkel då det gäller sådana här problem. Man kan diskutera det principiellt riktiga i att domstolarna skall ha en sådan lagprövningsrätt. Det är en rent praktisk fråga — man måste i praktiken överlämna granskningen av enskilda rättsfalls överensstämmelse med grundlagen till lägre instanser. Den typen av fall kan naturligtvis inte den centrala folkrepresentationen syssla med. Därför måste man ha det på detta sätt. Men när det gäller tolkningen av större, mera principiella aspekter på grundlagen, så bör detta ankomma på folkrepresentationen, grundlagsstiftaren själv. Däremot kan det vara bra att ha den här lagprövningsrätten just därför att den kan innebära ett tvång för domstolarna att i olika fall också ta in grundlagsaspekterna i bilden. Man kan t.o.m. diskutera att man inom den administrativa rättsskipningen skulle ha någon sådan form av påminnelse till handläggare och beslutsfattare — att de skall komma ihåg grundlagsaspekten när de handlägger vanliga ärenden och inte glömma bort den.

Herr talman! Jag skall nu försöka ge mig ut på en liten exkursion genom grundlagen så långt som bestämmelserna i den har berörts i de tio reservationerna. Jag börjar med Jörn Svenssons anförande, där han talade för en övergång till republik. Detta är en gammal bekant diskussion.

Jag ser detta som en klar markering av rangordningen. Jag vill därmed yrka avslag på reservation 1. Vidare har här förts en diskussion, bl.a. av Birgit Friggebo, om religionsfriheten. Jag har uppfattat det så att den diskussionen måste utgå från det förslag som utskottet haft att behandla. Det är riktigt som Birgit Friggebo säger att det i 2 kap. regeringsformen finns en paragraf som behandlar religionsfriheten som en positiv frioch rättighet, som inte kan begränsas. Den paragrafen är klart utformad, och jag förstår inte att något fall som inträffat behöver föranleda ändringar av formuleringarna på den punkten. Dessutom finns i den aktuella motionen ett stycke som handlar om en s.k. målsättningsparagraf. En sådan finns i 1 kap. 2 §. Jag tror inte att vi på denna punkt kan nå längre genom ändrade formuleringar i grundlagen. Frågan om sikhernas rätt att bära turbaner är viktig, men jag tror alltså inte att dessa uniformsregler kan styras genom att vi företar ändringar i grundlagen. Vi bör i stället i debatten driva dessa frågor. Utskottet har inte heller funnit att det inträffade skapat behov av grundlagsändringar. Sedan vill jag något mer allmänt ta upp Anders Björcks inledning. Han gjorde några allmänna reflexioner om olika partiers inställning till frioch rättigheter. Jag skall gärna anta den utmaningen och här försöka föra ett konstruktivt samtal om regeringsformens frioch rättighetskapitel. Först några inledande synpunkter på den debatt som fördes när man arbetade med dessa frågor. Nu säger Anders Björck att vi från socialdemokratisk sida inte visat något som helst intresse för dessa frågor och inte kommit med några som helst konstruktiva bidrag. Jag tillhörde själv den första frioch rättighetsutredningen, i vilken Hjalmar Mehr var ordförande. Det är verkligen felaktigt att påstå att han inte visade ett brinnande engagemang. Vi befann oss då på jungfrulig mark och hade inte någonting alls att bygga på. Han kommenderade fram promemoria efter promemoria, vilket ledde fram till de förslag som sedan framställdes. Men tidigare fanns naturligtvis en viss motsättning, och jag skall redogöra för de två uppfattningar som fanns i utgångsläget. Enligt den ena uppfattningen skulle politikens innehåll utformas av företrädare för de politiska partier som fått väljarnas förtroende. I och med att dessa partier handlar under ansvar inför allmänheten utgår man från att deras beslut så långt det är möjligt svarar mot medborgarnas önskemål. Man menade att en reglering i grundlagen av medborgarnas frioch rättigheter med detta synsätt kan beskrivas som en inskränkning av medborgarnas = Prot. 1986/87:54 självbestämmanderätt, en inskränkning i demokratin. 14 januari 1987 Det var den ena uppfattningen. Den andra uppfattningen var att grundlagen har till uppgift även att garantera medborgarnas rättsställning i personligt och ekonomiskt hänseende. Företrädare för den uppfattningen hävdade att en grundlag som inskränkte sig till att ge spelregler medför fara för att otillräckligt grundade opinioner präglar de politiska besluten och att detta kan leda till att hänsyn inte tas till betydande minoriteter. Debatten påverkade naturligtvis utformningen av 1974 års författning. Denna grundar sig på folksuveränitetsprincipen och den ger självfallet betydande utrymme för majoritetsbeslut. Men särskilda garantier har också inskrivits i reglerna om frioch rättigheter, som tillkommit under socialdemokratisk medverkan i tre omgångar. Det gäller dels regeringsformens ursprungliga lydelse 1974, dels ändringarna 1976 på grund av frioch rättighetsutredningens förslag, dels 1979 års förändringar, vilka grundades på rättsskyddsutredningens förslag. Med stor förenkling kan man säga att beskrivningarna av de rättigheter som skyddas och bestämmelserna att ändringar i reglerna inte får beslutas annat än genom lag tillkom 1974, att inskränkningsmöjligheterna med avseende på ändamål tillkom 1976 samt att de speciella procedurreglerna tillkom 1979. Här har alltså förekommit ett betydande reformarbete. För att sedan beröra de aktuella frågorna vill jag ta upp den diskussion som förts kring den enskilde och organisationerna. Den folkpartimotion som föranlett denna diskussion är i och för sig intressant. Men man måste också uppmärksamma hur det var från början med dessa organisationer. För mig känns det konstigt att man via lag eller grundlag skall kunna införa sanktioner mot organisationerna med motiveringen att man vill skydda de svagaste och mest utsatta grupperna mot dessa organisationers regemente. För mig känns det främmande med de erfarenheter jag har från den politiska och fackliga arbetarrörelsen och dess organisationer som har till uppgift just att skydda de svagaste grupperna. Gäller inte detsamma centerpartiet, som står bonderörelsen nära? Och, Birgit Friggebo, gäller inte detsamma folkpartiets frisinnade del? I vårt utskott sitter Börje Stensson, som har erfarenheter från väckelserörelsen och från frikyrkorna. Jag tycker alltså att våra grundlagars frioch rättighetsinslag även i framtiden bör vara så systematiskt uppbyggda att de inte annat än i vissa fall riktar sig mot enskilda utan mot det allmänna. Så är de uppbyggda nu, och så bör det förbli. Sedan är det riktigt att vi har en offentlighetsprincip som gör att vi får en debatt. Jag tror mer på den debatten som ett korrektiv mot missbruk. Den linjen har jag stött, bl.a. i yttrandefrihetsutredningen. På en punkt har jag t.o.m. velat vidga möjligheterna att skydda sig också mot enskilda. Det gäller meddelarfriheten. Det är viktigt att öppna dörrarna och sätta offentlighetens ljus på stora, även privata, maktkoncentrationer och stora enskilda maktkoncentrationer. Det tänker jag verka för även i fortsättningen. Som Birgit Friggebo sade finns det inga korporativa inslag i den gällande författningen. Det innebär inte att den debatt om förhållandet mellan 23 särintressen och allmänintresset, som Birgit Friggebo har initierat, är ointressant. Den frågan har mycket noggrant tagits upp i verksledningskommitténs betänkande, och av propositionsförteckningen framgår att det kommer en proposition senare i vår med anledning av detta betänkande. Den kommer att remitteras till konstitutionsutskottet, och då får vi möjlighet att diskutera dessa frågor vidare.

Jag vill hävda — om jag tar det sista först — att vi har näringsoch yrkesfrihet i vårt land, men alla är överens om behovet av vissa begränsningar. Det är det som är motivet till avslagsyrkandet. En grundlagsregel anses föga meningsfylld därför att den skulle blir så intetsägande på grund av undantagen. En av motionärerna, Kenth Skårvik, har faktiskt försökt att precisera en bestämmelse som skulle införas i 2 kap. Den lyder: ”Svensk medborgare äger i riket driva näring och utöva yrke såvida annat inte är föreskrivet i lag eller förordning.” — Vad vinns därmed? Min slutsats blir att grundlagsbestämmelserna bör innefatta den gemensamma nämnare som olika meningsriktningar kan enas om. Skilda meningar i fråga om sådant som egendomsrätt — som jag tidigare nämnt — är naturliga i en politisk demokrati. Meningsskiljaktigheter i sak utanför denna gemensamma värderingsram får klaras ut genom det politiska samtalet och genom avgörande i folkstyrets beslutsformer. Här vill jag gärna fråga Birgit Friggebo om hennes inställning. I denna fråga finns en gemensam borgerlig reservation, där man säger att man vill förstärka egendomsrättens ställning i grundlag och tillsätta en utredning för att klarlägga i vilka avseenden en förstärkning av denna frihet kan ske i grundlag och annan lag. Har Birgit Friggebo läst en artikel i Dagens Nyheter, skriven av Svante Nycander? Jag tycker den är mycket intressant. Hans rubrik lyder: Grundlagsskydd till övermått. Han företräder i artikeln uppfattningen att vissa värden i ett rättssamhälle svårligen låter sig skyddas med bindande föreskrifter och att man därför når bättre resultat genom att försöka övertyga och argumentera. De i motionerna upptagna frågorna hör till dessa svårskyddade värden.

Spelreglerna bör gälla sådant som det finns bred enighet om. Politiska tvistefrågor hör hemma i riksdagen och på valfältet, inte i domstolarna. Omsorgen om de medborgerliga frioch rättigheterna är en del av den liberala traditionen.” Jag vill nu fråga Birgit Friggebo: Kan det, som Nycander skriver, vara god liberalism ”att med grundlagens hjälp lyfta bort brännbara frågor från demokratins verkningskrets”? Varför fridlysa så kontroversiella frågor som egendomsrätten från den politiska debatten? Här förs också in frågan om införande av författningsdomstol. Anders Björck och hans moderata kamrater är ensamma om att förorda detta i konstitutionsutskottet. I kammaren har Björck dessutom stöd av ledamoten av centerns riksdagsgrupp, kds-ledaren Alf Svensson. Det är inte länge sedan vi diskuterade frågan i kammaren. Jag tycker det är tillfredsställande att en så stor majoritet i Sveriges riksdag förstår nackdelen med att införa en ordning, som är ägnad att skapa konflikter mellan politiska och juridiska organ. Detta kan i sin tur leda till att utnämningen av domare med funktioner inom rättsvården politiseras. Så några synpunkter på Bertil Fiskesjös resonemang om lagrådet och dess yttranden. I vissa stycken ingår de i en polemik mot införande av en författningsdomstol. Jag delar Bertil Fiskesjös uppfattning att vi gärna skall ha ett lagråd, till vilket regeringen skall ha skyldighet att skicka propositioner. Lagrådet kan förbättra lagstiftningsprodukterna, men då skall det ha kvar sin ställning som rådgivande organ. Vad som är oerhört betänkligt är att man i centerns motion upphöjer lagrådets ställning till något mycket mer än att vara rådgivande organ som kan medverka till att kvalitativt förbättra vår lagstiftning. Centerns motion — och jag förstår att Bertil Fiskesjö nu höjer rösten för att dölja detta faktum — från förra årets allmänna motionstid är principiellt ett synnerligen märkligt dokument. Det sägs i motionen, som har Karin Söder som första namn, att ett sätt att minska risken för riksdagsbeslut som kan i frågasättas från grundlagssynpunkt skulle vara att ge lagrådet ett veto i frågor av detta slag. Ett veto mot riksdagen — det är ju fantastiskt! Motionärerna begärde att folkstyrelsekommittén skulle utreda en regel med den innebörden att ett lagförslag som underkänts av ett enhälligt lagråd inte får antas av riksdagen. Jag trodde inte mina ögon då jag läste motionen.

Även ett enhälligt lagråd bestående av en handfull jurister kan ju ha fel i grundlagsfrågan. Att dess förslag skulle accepteras av konstitutionsutskottet utan appell och alltså skickas vidare för omarbetning till en ny lag är alldeles uppåt väggarna. Jag är glad över att centern är ensam om denna reservation. Jag yrkar avslag på den reservationen. Bertil Fiskesjös argumentering förbättras inte av att han kastar ut våldsamma anklagelser mot riksdagsmajoriteten om att den skulle nonchalera lagrådets synpunkter. Vi hade en utfrågning i konstitutionsutskottet av Bengt Hult och Olof Höglund, höga jurister. De sade att lagstiftningsprodukterna i dag är kvalitativt bättre än tidigare och att de tycker att systemet fungerar väl. Så har också varit fallet. Vad gäller behandlingen av planoch bygglagen förbjuder mig min blygsamhet att närmare tala om min roll i detta sammanhang. Men jag vågar nog säga att jag minst lika mycket som Bertil Fiskesjö bidrog till att vi kom med ett yttrande från konstitutionsutskottet, som innebar att vi inte accepterade och svalde allt vad lagrådet sade. Vi analyserade vad lagrådet och regeringen sagt i denna konstitutionella fråga, och vi begärde preciseringar på bestämda punkter. Det beredde väg för en lagstiftningsprodukt, som senare kunde godtas från grundlagssynpunkt av riksdagen. Det tycker jag var positivt. Om övriga reservationer kan jag fatta mig kort. Jag tycker inte att vi bör ha lagstiftning i grundlag om föräldrarätt. Det går inte att få den precisering av bestämmelserna som är önskvärd. Jag yrkar därför avslag på det förslaget. Jag vill också något kommentera Jörn Svenssons resonemang kring motionen från vpk om försvaret av frioch rättigheter. Jag vill gärna göra ett tillägg till utskottets — det medger jag — något spartanska skrivning. De åtgärder för att följa rättstillämpningen som Jörn Svensson talade om är väl motiverade. Det är oerhört viktigt att det demokratiska rollspelet fungerar och att, som det står i grundlagens portalparagraf, all offentlig makt verkligen utgår från folket. Riksdagen, som är folkets främsta företrädare, har en skyldighet att se till att styrsignalerna hittar fram till myndigheterna så att intentionerna i riksdagsbesluten verkligen når medborgarna och inte förfuskas på vägen under myndighetsbehandlingen. Senare i vår kommer en proposition byggd på verksledningskommitténs betänkande. Då får vi tillfälle att diskutera frågan med ett brett underlag. Det är mot den bakgrunden jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på vpk-reservationen i denna del. Slutligen finns i reservation 10 ett konkret förslag till ändring av regeringsformen 3 kap. 2 § som handlar om rösträtt vid val till riksdagen. Nuvarande bestämmelser om utlandssvenskarnas rösträtt som återfinns i vanlig lag skall enligt förslaget bli grundlagstext. Ändringen berör svenskar som inte längre bor i Sverige. Däremot sägs ingenting om ansträngningarna att finna regler som gör det möjligt för invandrare utan svenskt medborgarskap att rösta i riksdagsval. Det är alltså människor som bor och arbetar i Sverige. Frågan om dubbla medborgarskap har nyligen kartlagts i ett betänkande som överlämnats till invandrarministern. Om dubbla medborgarskap accepteras i större utsträckning kan detta få betydelse för grundlagsregelns utformning med hänsyn till önskemålet om att vidga rösträtten för invandrare i Sverige till att omfatta riksdagsval. Mot den bakgrunden yrkar jag avslag på den reservationen och bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman!

Jag skulle med anledning av detta och av vad Olle Svensson sade i sitt huvudanförande vilja ställa några frågor. Vi har nu ganska lång erfarenhet av frioch rättigheterna i grundlagen. Hur länge skall utskottsmajoriteten kunna skylla på att man vill ha ytterligare erfarenheter, innan man gör den översyn på området som framstår som alltmer behövlig? Min direkta fråga är om Olle Svensson här och nu är beredd att ge kammaren ett besked om när en sådan översyn kan göras. Är Olle Svensson beredd att gå med på att vi får en samlad översyn av grundlagens frioch rättighetskapitel och att vi i samband därmed kan ta ställning till de motionskrav som under en följd av år framförts om ett förstärkt skydd? En fråga som följer av detta är om Olle Svensson anser att rättighetsskyddet i grundlagen i dag är tillfredsställande. Finns det enligt Olle Svensson några punkter där åtgärder är av nöden? Ytterligare en fråga blir då om Olle Svensson anser att det behövs en reglering av maktens gränser. Är författningen i dag tillfredsställande? Författningen ger på en rad punkter en majoritet rätt till vad som helst utan att den behöver ta hänsyn till minoriteten. Herr talman! När det gäller resonemanget om en författningsdomstol vill jag allra sist säga att en sådan i och för sig inte behöver innebära en politisering av domarmakten. Det behöver inte vara regeringen som utnämner domare. Däremot tycker jag att det med anledning av timade händelser finns anledning att återkomma till problematiken med en politisering av utnämningen av högre jurister.
Herr talman! Olle Svensson skruvade upp tonläget betydligt när han kom in på centerns reservation och mina resonemang. Det visar att detta är en mycket känslig sak. Slutsatsen av det som Olle Svensson har sagt måste enligt min mening bli att han och socialdemokraterna och även vpk tycker att det är helt riktigt att riksdagen utan att darra på manschetten driver igenom lagar som ett enhälligt lagråd sagt vara oförenliga med grundlagen. Det måste bli den logiska slutsatsen av den inställning som Olle Svensson intar. Man kan då fråga sig vad vi skall ha grundlagen till, om det gång på gång fattas beslut i riksdagen som enligt den främsta juridiska expertis vi har inte är förenliga med grundlagen. Vad är det då för mening med bestämmelserna i grundlagen? Den mera principiella diskussion som har förts — jag går inte så mycket in på sakfrågorna — sönderfaller egentligen i tre olika delar. Dels är det fråga om kvaliteten på de lagprodukter som passerar detta hus. Jag illustrerade med lagen om pensionsskatten hur det kan gå när man har för bråttom. Dels är det fråga om vad som skall stå i grundlagen, dels hur man skall göra när grundlagsenligheten av lagförslag är ifrågasatt. Dessa tre frågor är alla viktiga, och det är synd att vi inte här kan föra en mer samlad och övergripande debatt om dem. Det är klart att det finns problem över hela linjen. Vårt förslag om att förstärka skyddet för rättssäkerheten innebär ju inte att några höga jurister, som Olle Svensson påstår, kan sätta stopp för lagstiftning här i riksdagen. Det innebär bara att man får se till att de lagar som produceras av regeringen och sedan antas av riksdagen är sådana att de överensstämmer med grundlagen. Det borde vara en självklarhet. Jag skulle också kunna säga detsamma till Olle Svensson som till Jörn Svensson, nämligen att Olle Svenssons resonemang i förlängningen innebär att han inte anser att lagprövningsrätten skall vara kvar. En av de tidigare berörda reservationerna rör den enskilde och organisationerna. Det är givet att vi i vårt samhälle har fått helt andra maktkonstella tioner och andra maktcentra än vi hade när grundlagar började skrivas och när vi började få mera moderna grundlagar. Det är viktigt att i alla lägen hävda den enskilde individens frioch rättigheter, oavsett om dessa kringskärs av statsmakten eller av mäktiga organisationer.

Herr talman! I fråga om rätten att bära turban menade Olle Svensson att det inte skulle gå att förtydliga den inledande paragrafen om religionsfrihet, utan frågan fick drivas på annat sätt. Det uppseendeväckande i utskottsbehandlingen av frågan är att man inte visat något som helst intresse för att undersöka någon annan möjlighet. Det har uppenbarligen inte upprört ledamöterna särskilt mycket att folk förlorar sina jobb. Att försöka lösa den här frågan enbart genom opinionsbildning är uppenbarligen helt otillräckligt. Det måste finnas ett grundläggande skydd för rätten att utöva sin religion. Tycker Olle Svensson att det är helt okej att en person som bär turban av religiösa skäl skall kunna förlora sitt jobb? Ligger det i linje med vår lagstiftning? Jag vill sedan tacka Olle Svensson för de positiva orden om vår motion om maktbalansen och den debatt som frågan har orsakat under ett par års tid. Den inleddes ju med olika rapporter från folkpartiet. Vårt förslag är att gå vidare och verkligen få en genomlysning av hur maktbalansen har ändrat sig under gångna år. Vart är vi på väg, och vilka har mest inflytande i vårt samhälle i vad gäller fördelningen mellan allmänintresset, den representativa demokratin och organisationerna? Jag vill få en genomlysning av detta lika väl som man har en genomlysning av makt i övrigt. Det har tillsatts en maktutredning, men den sysslar inte med denna mycket tunga fråga. Om den gjorde det, skulle det ge ytterligare bränsle till den här debatten och kanske skapa utgångspunkter för hur vi skall hantera dessa frågor i framtiden. Olle Svensson säger att det är uppseendeväckande att vi har talat om att organisationerna, som ju företräder de svaga, kan förtrycka sina medlemmar. Till alldeles övervägande del har samhällsutvecklingen präglats av att människor, som har organiserat sig, velat hävda sina intressen. Men det finns då och då tendenser till att organisationerna för sina medlemmar fattar beslut som strider mot allmänintresset. Fråga syndikalister och fråga människor som är kollektivt anslutna till det socialdemokratiska partiet! Det är därför som vi tycker att man skall ta upp dessa frågor via grundlagen. Jag har inte läst herr Nycanders artikel om egendomsrätten. Vi vill att dessa tvistefrågor skall lösas genom debatt, så att vi blir överens om att det är viktigt att hävda näringsfrihet och yrkesfrihet och så att vi kan föra in bestämmelser därom i grundlagen. Vi kommer att fortsätta den politiska debatten tills det blir ett brett samförstånd i Sverige kring dessa frågor. Ett sådant finns inte i dag.

Herr talman! Det står inte i vpk:s reservation i fråga om republik, Olle Svensson, att statschefen är landets främste företrädare, utan det står att han är en av landets främsta företrädare. Det är ett statsrättsligt faktum och från vår synpunkt ett beklagligt sådant. Det är emellertid inte det saken gäller, utan vi har velat peka på två ting. — Prot. 1986/87:54 För det första: Vad kan då en irrationell auktoritet som en monark utnyttjas 14 januari 1987 till i samband med ett instabilt politiskt förhållande, en långvarig regringgee Z— kris, där landet är utan parlamentarisk regering, och starka, antiparlamenta Vissagrundlagsfrågor m.m. riska strömningar råder inom vissa mäktiga skikt i landet? Det är vad vi har frågat oss. Grundlagen är ju inte så mycket till för de normala, stabila situationerna som för krissituationerna, då den skall kunna vara till vägledning. För det andra är monarkin, i det mer vardagliga sammanhanget, skadlig mera på grund av servilitet och hovmannaanda, som sprider sig och fördunklar samt motverkar den demokratiska människosynen. Det gör att tidningssidorna fylls med fördummande strunt i stället för att ägnas åt medborgarnas information och politiska skolning. Så till frågan om lagråd och författningsdomstol. Vi vidhåller att det inte bara är olämpligt utan också konstitutionellt felaktigt att göra juridiska instanser till överordnade i grundlagsfrågor och överordnade grundlagsstiftaren själv. Det betyder inte att man skall tycka att det är betydelselöst att det finns ett lagråd. Vad man får förlita sig på är ändå att det i den lagstiftande församlingen finns en seriös vilja och anda att granska och ta till sig det man vill och kan ta till sig av lagrådets eventuella invändningar. Riksdagen och dess olika organ är inte fullständigt tappade bakom en vagn — om jag så får säga — i vad gäller kompetens i det avseendet. Förutom den politiska erfarenhet och sakkunskap som finns representerad här, så finns också, inte minst i konstitutionsutskottet och dess kansli, en fackkunskap som jag tror är väl jämförbar med den som finns i en sidoordnad instans som lagrådet. Göteborgsfallet, Birgit Friggebo, är ju helt klart. Däremot finns det andra frågor om rättigheter för religiösa sedvänjor som är något mer komplicerade och som kan stöta mot etiska principer. Problemet är inte så enkelt.

Herr talman! Jag medger självfallet, Jörn Svensson, att det är principiellt otillfredsställande med en ordning som innebär att ett ämbete kan ärvas och att det förekommer en del svansviftande kring tronen som vi med fördel kunde bli befriade från. Vad jag ville markera var att det viktigaste med Torekovkompromissen är att de sista resterna av den personliga kungamakten rensats bort. Ni begär ju inte heller en folkvald president. Ni begär en talman, som vid sidan av de politiska funktioner han övertagit också skulle ta över de ceremoniella. Bertil Fiskesjö missuppfattar hela den här diskussionen, tycker jag. Jag är för det nya systemet med skyldighet att gå till lagrådet, men vad lagrådet skall göra är att ge oss råd. Jag reagerar faktiskt mot att sätta en helgongloria på dessa jurister, att de alltid kan grundlagen bättre än vi politiker, som närmast idiotförklaras. Vi skall ju inte ens granska om ett enhälligt lagråd har rätt eller ej i en grundlagsfråga. Där har Bertil Fiskesjö kommit fel. Väck inte den motionen en gång till! Den är orimlig och innebär ett underkännande av riksdagen som en beslutande instans. Låt oss ta vara på lagrådet för att förbättra våra produkter men såsom ett 29 rådgivande organ. Till Anders Björck vill jag säga att jag inte tycker att det behövs någon ny omprövning av grundlagsreglerna när det gäller ägarskyddet. Jag tycker att vi inte skall vara så defaitistiska att vi skall behöva fridlysa det enskilda ägandet genom grundlagsbestämmelser. Det måste kunna debatteras öppet ute i samhället om olika åtgärder som berör egendomsrätten, utan restriktioner i form av grundlagsbestämmelser. Det kan finnas andra saker som är värda att ta upp, men de motioner ni har väckt avvisar jag, därför att de inte är sakligt berättigade. Sedan vill jag säga till Birgit Friggebo att jag tycker att det är viktigt att religionsfriheten diskuteras i samband med fallet om uniformsbestämmelserna. Det står i RF att etniska språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kulturoch samfundsliv bör främjas. Denna målsättningsparagraf, som dock inte är bindande, borde man ha tänkt på litet mer i den diskussion som förts i den här frågan.
Herr talman! Det står faktiskt i utskottsmajoritetens text att man nu inte anser sig ha vunnit tillräcklig erfarenhet av de bestämmelser om frioch rättigheter som vi har i grundlagen och deras tillämpning. Vi har emellertid en tioårig erfarenhet av de flesta av dessa bestämmelser, och jag måste då fråga utskottets ordförande Olle Svensson när enligt hans uppfattning tiden är inne att mera systematiskt göra den översyn vi kräver från moderata samlingspartiets sida i form av en ny frioch rättighetsutredning. Behövs det 12, 15, 20 eller 25 år? Olle Svensson måste rimligtvis kunna ge någon indikation på detta. Det var den ena frågan som jag inte fick något svar på. Den andra frågan, herr talman, som jag ställde var: Anser Olle Svensson att de nuvarande reglerna på frioch rättighetsområdet och det nuvarande skyddet eller bristen på skydd för minoriteter är tillfredsställande, eller anser Olle Svensson att allt är perfekt i grundlagen? Jag tycker att det vore rimligt att vi i dag kunde få ett besked i denna mycket konkreta fråga. Det har ju en icke så liten betydelse för det motionsarbete som nu pågår i de politiska partierna. Vi hoppas få veta hur socialdemokraterna har tänkt sig det fortsatta frioch rättighetsskyddet, innan vi slutgiltigt låser oss i det här sammanhanget under den nu pågående motionstiden.
Herr talman! Olle Svensson berömde sig i sitt förra inlägg över vad som skedde med planoch bygglagen, och jag betvivlar inte att Olle Svensson hade det jobbigt med sina egna. Faktum är ju att någon motion med krav på förändring av planoch bygglagen, så att den blev i överensstämmelse med grundlagen, inte förelåg från socialdemokratisk sida. Det var oppositionen som agerade, och sedan var det naturligtvis bra att socialdemokraterna under Olle Svenssons ledning gick oss till mötes. Så tycker jag att det skall gå till, när regeringen har försummat att ta hänsyn till vad lagrådet sagt. Sedan säger Olle Svensson att han tycker att det är bra att lagrådet får se på — Prot. 1986/87:54 olika förslag. Varför avslår då socialdemokraterna ideligen i riksdagen krav 14 januari 1987 från oppositionens sida om lagrådsgranskning i frågor där lagrådsgranskning har försummats eller när ärendet är helt omarbetat? Det visar ju riskerna med den nuvarande ordningen. När det kommer till kritan, bestämmer sig den politiska majoriteten för att oavsett vilka rättsliga invändningar som kan finnas mot en lag skall den igenom, i vissa lägen. Det var det som skedde när vi hade frågan om pensionsskatten uppe. Den skulle igenom till varje pris, oavsett om ett enhälligt lagråd hade avstyrkt den eller ej, oavsett om det fanns mycket viktiga invändningar även i sak mot förslaget, vilket har visat sig efteråt. Lagen är så oklar att man inte vet hur den skall tillämpas, men igenom skulle den. Det var alltså den politiska viljan som tog över här. Vad jag har krävt är ju att man skall ta tid på sig för att undanröja de rättsliga invändningarna mot de förslag som läggs fram, så att de ur den synpunkten blir oklanderliga. Det har ju ingenting med det politiska innehållet i besluten att göra.

Herr talman! Jag är tacksam för beskedet som Olle Svensson gav beträffande turbaner och religionsfriheten. Jag hoppas bara att den fortsatta hanteringen i våra domstolar kommer att utgå från det, annars får vi återkomma. Sedan tycker jag att det är beklagligt att vi inte får någon utredning, trots det stora intresset för frågan, om maktfördelningen i samhället och relationen mellan organisationerna och den politiska demokratin. Det ger, tycker jag, litet dålig smak, bl.a. mot bakgrund av att socialdemokratin själv ju är lierad med så många organisationer. En del har sagt att socialdemokratiska partiet inte är något parti i den vanliga bemärkelsen utan mer en paraplyorganisation för diverse intresseorganisationer. Det kan ge intrycket av att socialdemokratin inte är särskilt intresserad och inte beredd för den här genomlysningen. å Jag vill avsluta med att säga att det var ett mycket glädjande och intressant besked som Olle Svensson gav i sitt tidigare anförande beträffande meddelarskyddet, nämligen att han för sin del tycker att det bör utökas till att också omfatta den privata arbetsmarknaden. Det finns inte med i det förslag som regeringen har remitterat till lagrådet och som bygger på yttrandefrihetsutredningen. Jag önskar verkligen Olle Svensson lycka till att försöka att få ändring till stånd när propositionen hamnar på riksdagens bord.

Herr talman! En kommentar till Bertil Fiskesjös inlägg. Jag tycker att han driver sin ståndpunkt så långt och så hårt att han hamnar i lätt absurda slutsatser. När det gäller att tolka vad som skall vara den faktiska innebörden i en grundlagsbestämmelse och även när det gäller lagstiftningsärenden i allmänhet, måste någon instans vara den högsta.

Herr talman! Jag skall svara på de frågor som är aktuella. Anders Björck ville veta om vi skall fortsätta reformverket när det gäller frioch rättighetsreglerna. Jag vill säga att det inte är aktuellt just nu. Vi har helt klart varit väldigt positiva till sådana diskussioner, vilket framgick av mitt anförande. Först hade vi det med i själva propositionen från socialdemokratiskt håll 1974 och sedan genom tillägg 1976 och 1979. Det var ett ganska stort reformverk. Just nu tror jag inte att någon stor, övergripande utredning är motiverad. Så till Bertil Fiskesjö: När det gällde planoch bygglagen uppfattade jag de borgerliga motionerna så, att man ansåg att det inte fanns möjligheter att förverkliga planoch bygglagen under den här mandatperioden, utan att man måste ändra på grundlagen. Men som ett resultat av arbetet i konstitutionsutskottet fick vi möjligheter till en precisering av de ändringar som var nödvändiga, och då tog vi intryck från olika håll — också från en professor Stiernquist i Lund, som var ganska kritisk mot en hel del av slutsatserna hos det enhälliga lagrådet. Vad Bertil Fiskesjö vill införa är att vi så att säga servilt skall följa varenda bokstav från ett enhälligt lagråd. Han förutsätter att Homeros aldrig kan slumra när det gäller jurister. Jag tror att de kan göra misstag, och då kan vi på goda konstitutionella grunder, utifrån utskottets bedömning och med de juridiska resurser som står till vårt förfogande, underkänna det enhälliga lagrådet. Han vill att vi automatiskt skall expediera ett enhälligt lagråds utlåtande och alltså inte göra någon självständig bedömning. Det är ett orimligt resonemang. Jag ber härmed på nytt att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! I en motion avlämnad till föregående riksmöte är vi några socialdemokrater som föreslår att konungens straffrättsliga immunitet — dvs. att konungen inte kan åtalas för sina gärningar — upphävs. Enligt 5 kap. 7 § regeringsformen anses det inte förenligt med konungens roll som symbol för riket att tillåta åtal mot honom. Han åtnjuter sålunda en total frihet från straff och påföljd avseende gärningar begångna både som statschef och som privat person. Det förhållandet att åtal inte kan väckas mot konungen utesluter också att han ställs till ansvar för brott på annat sätt än genom åtal, t.ex. genom strafföreläggande. Bestämmelsen utesluter likaså ansvarstalan av målsägande. Konungens person skyddas även av andra bestämmelser. 18 kap. 2 och 8 §§ brottsbalken innehåller bestämmelser om förhöjt straff och särskild åtalsprövning för brott som innebär förgripelse mot kunglig person. Herr talman! Trots att majoriteten av mina ärade kolleger i denna kammare envisas med att hålla fast vid en från makt och inflytande avlövad monarki som statsskick, borde ändå samma kolleger kunna vara överens med oss motionärer om det riktiga i att demokratisera formerna härför och ta bort orättvisa privilegier. Men icke — om konstitutionsutskottet får som det vill. Till vår stora besvikelse har utskottet inget till övers för vårt förslag. Riksdagen föreslås avslå motionen — de orättvisa särbestämmelserna i berörda lagar och förordningar skall behållas. Någon egen egentlig motivering presenterar inte utskottet. I stället ägnar man sig — för den ledamot som har intresse därav skall jag ange att det står på s. 18 i betänkandet — ganska utförligt åt de händelser som timade 1973, då frågan om konungens straffrihet senast var föremål för riksdagens behandling. Det är ett i sanning överraskande grepp av konstitutionsutskottet, eftersom riksdagens insats enligt min mening den gången var föga ärofull. Riksdagsbehandlingen då föranleddes av ett förslag från grundlagberedningen, som hade tillkallats den 1 april 1966, att konungens rättsliga immunitet skulle upphävas — dvs. precis samma yrkande som vi har i dag. Beredningen, som var parlamentariskt sammansatt, var ense i sitt förslag, så när som moderaten Allan Hernelius, som i en reservation ansåg att statschefen skulle vara fredad från åtal. Motståndare till en förändring var också ett antal remissinstanser, bl.a. högsta domstolen och regeringsrätten. Statsrådet sade i sin proposition att han inte såg några praktiskt betydelsefulla olägenheter förenade med att bibehålla särbestämmelserna för konungenilagen. Ett argument som anfördes var att den rådande ordningen var nära förbunden med monarkins begrepp och att samma ordning förelåg i nabomonarkierna Norge och Danmark. Herr talman! Formuleringarna är enligt min mening avslöjande. Den rådande ordningen, dvs. den orättvisa som odiskutabelt ligger i att konungen och hans hus i centrala straffrättsliga frågor står utanför svensk lag, är nära förbunden med monarkins begrepp. Detta anfördes alltså som skäl för att behålla den bestående ordningen 1973. I dag — 14 år senare — är det enligt vad jag kan utläsa ur betänkandet det enda argument som konstitutionsutskottet anför för sitt avslagsyrkande. Herr talman! Trots att den här debatten om konstitutionsutskottets betänkande har pågått länge vore det av mycket stort värde, om utskottets talesman Olle Svensson, som dessutom är dess ordförande, litet mer utförligt än i betänkandet ville redogöra för utskottets motiv till avslagsyrkandet. I avvaktan därpå ber jag att få yrka bifall till det särskilda yrkande som nu finns delat på ledarmöternas bord, nämligen:

Herr talman! Här har redovisats den ordning som gällde i samband med behandlingen av det slutgiltiga förslaget till 1974 års författning. Det framgår därav att man i propositionen stod fast vid den ordning som tidigare gällde, nämligen att konungen inte kan ställas till ansvar för brott. Konstitutionsutskottet har gjort den bedömningen att detta förslag i propositionen, som senare såvitt jag vet godtogs av riksdagen utan starkare invändningar, var ett resultat av de överläggningar som hade förts på partiledarnivå i den här frågan. Vi har inte sett att bibehållandet av denna bestämmelse har medfört några praktiska olägenheter under den tid som gått sedan dess. Jag yrkar därför avslag på det särskilda yrkande som har utdelats, som inte direkt överensstämmer med motionen men där det hemställs att riksdagen skall begära förslag till ändringar i regeringsformen och brottsbalken. Sverige behåller alltså en monarki med de begränsningar av konungens befogenheter som jag tidigare har redogjort för, och det är därför acceptabelt att denna regel finns kvar.
Herr talman! Jag tackar konstitutionsutskottets ordförande för att han i en replik så välvilligt förklarade litet närmare utskottets motiv för avslag på mitt yrkande. Jag måste dock tillstå att jag fortfarande är förbryllad över konstitutionsutskottets ställningstagande. Jag nämnde i mitt anförande grundlagberedningens förslag. Grundlagberedningen var sammansatt av parlamentariker, varav de flesta tillhörde riksdagen. Vår värderade talman Ingemund Bengtsson var ledamot, liksom den i konstitutionella frågor omvittnat skicklige Hilding Johansson och Sten Wahlund, professor och känd bondeförbundare. De kom fram till att denna regel skulle strykas såsom en orättvis och orättfärdig särbestämmelse. Olle Svensson säger då att man vid de resonemang som fördes fann att det i alla fall var bäst att behålla denna orättvisa. Jag kan, herr talman, tänka mig att det för något hundratal år sedan var förståeligt att monarkin var omgärdad av privilegier. Då var monarkin en maktfaktor — det var från den som makten i riket utgick. I dag är det icke så. Det är i demokratins namn rimligt att denna regel tas bort. Jag vågar t.o.m. gissa att kungahusets medlemmar skulle vara lättade om särbestämmelserna togs bort så att de kunde betrakta sig mera som vanliga svenska medborgare. Jag förstår att jag inte kan övertyga utskottets ordförande, men jag hoppas att några av kammarens ledamöter, som icke har deltagit i KU:s överläggningar, har lyssnat så att jag kan få litet stöd för mitt yrkande om bifall till motionen. Att-satsen i motionen var klumpigt skriven, och det är därför som det särskilda yrkandet har lagts fram, med i sak samma innebörd. Jag tillstår gärna att jag var för orutinerad för att det skulle falla riksdagens kammare och dess kansli i smaken, men det gör det nu.
Herr talman! För att något belysa vad denna regel innebär skall jag ta ett litet exempel. Jag vill betona att det är ett teoretiskt exempel, som aldrig kommer att inträffa i praktiken — det garanterar jag. Kammarens ledamöter får tänka sig att jag i ett anfall av plötslig och häftig aggression gentemot konstitutionsutskottets ordförande träffar honom utanför riksdagens hus och åsamkar honom kroppsskada. Jag blir då straffad för det. Om jag drabbas av samma aversion när jag möter hans majestät konungen och åsamkar honom samma kroppsskada blir jag också straffad, men på ett helt annat sätt, mycket hårdare. Det är orättvist — inte att jag blir straffad men att konstitutionsutskottets ordförande räknas som en annorlunda och kanske litet sämre person, genom att straffet för att jag skadar honom inte blir lika hårt. Jag har därför föreslagit att bestämmelsen skall tas bort ur lagstiftningen.
Herr talman! Jag kan trösta Axel Andersson med att han, om han ger sig i kast med att klå upp konstitutionsutskottets ordförande, enligt regeringsformen åtnjuter partiell immunitet. Det finns särskilda bestämmelser om detta. Min fråga till Axel Andersson är, om han anser att också immuniteten för riksdagens ledamöter skall avskaffas. Det vore måhända konsekvent, och det kunde vara bra att få reda på det i detta sammanhang.
Herr talman! Först vill jag tacka den utomordentligt kunnige Anders Björck, ledamot av konstitutionsutskottet, för upplysningen. Talesättet ”man lär så länge man lever” är synnerligen befogat när det gäller mig. Anders Björck ställde den litet provocerande frågan om immuniteten också skulle avskaffas för riksdagens ledamöter. Nej, det tycker jag inte alls, Anders Björck. Konungaämbetet ärvs, medan vi ledamöter får se till att vi blir valda till riksdagen, och det är en ofantlig skillnad.

Herr talman! Jag vill gärna motivera vpk:s hållning till den i och för sig intressanta folkpartireservationen som utgår från Göteborgsfallet. Göteborgsfallet är helt klart; det handlar om övergrepp mot rättigheten att iaktta en religiös regel eller sedvänja, som på intet sätt kan vara negativ för omgivningen eller för andra människor. Skall man diskutera frågan mera generellt blir det emellertid litet mera komplicerat. Jag noterade före jul att en majoritet av folkpartiets riksdagsgrupp då hävdade, med samma princip som utgångspunkt, att koscherslakt skulle tillåtas. Vårt parti och majoriteten av riksdagen gick inte med på detta krav, därför att vi anser att det strider mot de etiska principer som bör upprätthållas i behandlingen av djur och i djurhållningen.

Med detta vill jag säga att situationen är litet komplicerad och att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att lösa en sådan här fråga, som man i och för sig kan ha vissa sympatier för, med en generell grundlagsbestämmelse. Det är en fråga som får lösas i praxis. Den kan lösas i praxis, t.ex. genom att konstitutionsutskottet för ett resonemang om detta och avger ett betänkande, där vissa regler utformas och gränser dras för vad som skall vara acceptabelt i en demokrati och vad som inte skall vara det. Det kan bli en utgångspunkt, som olika underordnade rättsinstanser kan stödja sig på när det gäller att bedöma de enskilda fallen. Därmed kan sådana både löjliga och trista historier som Göteborgsfallet undvikas. Till sist vill jag bara upplysningsvis meddela att vpk-gruppen kommer att stödja Axel Anderssons yrkande.

Herr talman! Eftersom jag inte tänker framställa något yrkande blir det ingen votering i det här ärendet. Det handlar alltså om försvarsutskottets betänkande nr 4. Jag vill, herr talman, gärna ställa ett par frågor till socialdemokraterna, och då i första hand till Åke Gustavsson, som dels är utskottets talesman — och det är ju ett enigt utskott — dels företräder regeringspartiet. Vad har man från socialdemokratiskt håll tänkt sig att göra för att bringa ordning i den situation som har uppstått för minröjningsorganisationen inom vårt försvar? Det gäller alltså en krigsorganisation, där vi använder fiskebåtar — helst moderna — för att svepa och röja minor. Det fanns gott om sådana hjälpminsvepare, som de kallas, under ofärdsåren 1939-1945, för då hade vi en stor fiskeflotta. Men sedan har fiskeflottan minskat, och den har i dag blivit alltmer ålderstigen. Följaktligen har vi allt färre fartyg som är lämpade för minröjningsfunktion. Detta inser uppenbarligen utskottet. I skrivningen på s. 2 i utskottets betänkande konstaterar man att det är angeläget att det finns fartyg av det här slaget, eftersom minröjningsfunktionen är viktig för vårt totalförsvar. Men som svar på mina förslag — dels att ge regeringen till känna vad som i motionen anförts, dels att lägga fram förslag om en långivning som stimulerar yrkesfiskarna till att skaffa sig moderna fartyg — säger utskottet att motionen skall avslås. Nu är det i och för sig inte ovanligt att motioner avslås; det är det vanliga. Det är egentligen ytterst sällsynt att motioner blir bifallna. Men man kan ändå skriva på ett sådant sätt att det står klart att utskottet också törs ha en mening om det som man faktiskt uttalar, nämligen att det i detta sammanhang måste göras någonting ordentligt, rejält och effektfullt, för att den svenska fiskenäringen skall förstärkas med moderna fartyg, lämpade för minröjningsfunktionen. Fartygen bör då vara av plast eller trä, annars är de magnetiska och lämpar sig inte för dessa uppgifter.

Detta förutsätter, herr talman, att det skrivs någon form av kontrakt. Det vore mig fjärran att vi skulle lämna ut ett lån på säg 1 milj.kr. för försvarsändamål utan att ha garantier för att dessa båtar skulle kunna användas under de övningar som krävs även i fredstid för att trimma krigsorganisationen. I en krigssituation är det inga problem, då beordrar man bara in dessa fartyg. Detta kontrakt är inget märkvärdigt. Det är väl tvärtom så att det kan vara mycket lämpligt för yrkesfiskarna att under någon månad av året vara utan båt. Då kan de ta semester i lugn och ro. Det handlar då om hur detta lån skall utformas. I dag finns det, det vet vi alla, möjligheter för yrkesfisket att få lån till sina båtar. I försvarsutskottets betänkande, till vilket jordbruksutskottet och näringsutskottet har fogat yttranden, redovisas vilka möjligheter som yrkesfisket har för att få lån till sina båtar. Man har gjort vissa försök, t.o.m. från försvarets sida, att få flera nybyggen till stånd, lämpade för denna minröjningsfunktion och även för röjdykning, som det också handlar om. Detta har emellertid misslyckats. Jag tror att det enkla skälet till detta är att när det inte finns en morot som är märkt för denna funktion blir det ingen effekt. Sedan kan man säga, som näringsutskottet och jordbruksutskottet också säger i sina yttranden, att det har uppstått en vansklig situation för fiskerinäringen. Detta kunde vi bevittna senast i går kväll i ett TV-program, som handlade om miljön och vad regeringen gör åt den. I programmet talade — Prot. 1986/87:54 en yrkesfiskare fritt ur hjärtat och beskrev den hotbild som föreligger. Men 14 januari 1987 jag föreställer mig att yrkesfisket nu så bestämt har klargjort för de Fisk NE makthavande, i första hand för regeringen, hur angeläget det är att åtgärder fartyg sot hjälp. minsvepare vidtas för att inte våra kringliggande hav skall förstöras, de fiskevatten som svenska fiskare i århundraden har haft för sitt näringsfång. Jag förutsätter att man kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga. I fråga om detta föreligger det motioner, bl.a. från moderat håll, med krav på åtgärder. Jag hoppas att fiskerinäringen, yrkesfisket, också framdeles skall ha minst den omfattning som den har i dag. Då krävs det moderna fiskefartyg. Då kan marinen och vårt totalförsvar få del av den förstärkning som är nödvändig redan för fiskerinäringen, och som är ytterst angelägen för totalförsvaret, och åstadkomma denna kombinerade effekt genom en ny typ av lån. Detta, herr talman, har jag funnit så angeläget att framhålla att jag har tagit kammarens tid i anspråk, även om ett enigt utskott står bakom betänkandet. Utskottets skrivning är i sak ganska positiv. Men, som sagt, det sista ordet från försvarsutskottet är icke till fyllest när man avstyrker motionen utan att åtminstone ha givit regeringen till känna att man anser att det är angeläget att åtgärder kommer till stånd.

Herr talman! Göthe Knutson sade att ett enhälligt utskott står bakom det betänkande som vi nu diskuterar. Till detta betänkande är dessutom två enhälliga yttranden från jordbruksutskottet och näringsutskottet fogade. Försvarsutskottet delar, på den punkten tror jag att Göthe Knutson och jag är överens, synen att det är angeläget att få till stånd en nybyggnad av fiskefartyg som också kan användas för minröjning. Detta förutsätter att dessa båtar har speciella egenskaper, exempelvis att de är omagnetiska. Jordbruksutskottet säger i sitt yttrande till vårt betänkande: ”att det statliga stödet till fiskerinäringen är helt grundat i den svenska fiskeripolitiken. Utskottet avstyrker — — — att det nuvarande stödet till yrkesfisket förses med villkor om anpassning av fartygen efter militära krav.” Jag menar att försvarsutskottet i sin skrivning har gett en öppning när man säger: ”För att ett fiskefartyg skall lämpa sig som hjälpminsvepare måste det vara byggt av omagnetiskt material och även i övrigt vara anpassat till minröjningsuppgiften. Behovet av omagnetiskt material hänför sig till denna uppgift.” Sedan kommer poängen när det gäller ekonomin: ”Merkostnader för att bygga fiskefartyg i trä eller plast skall alltså i princip bestridas av det militära försvaret.” Därmed har ett enigt utskott också i detta sammanhang, tycker jag, bäddat för en grund där man kan komma överens om en lösning. Göthe Knutson roade sig med att titta på TV i går. Det gjorde jag också, men jag ägnade mig mera åt Aktuellt och Rapport som tog upp den försvarsuppgörelse som träffades i går. Den handlar ju om de stora riktlinjerna för försvarspolitiken. Försvarskommittén har utöver detta — den 39 är inte klar med sitt arbete än — till uppgift att även se över frågor av denna typ, vilket är motivet till att vi från utskottets sida hänvisar till försvarskommitténs arbete. Det pågår emellertid även en översyn av industriverket i samarbete med överbefälhavaren, överstyrelsen för civil beredskap och sjöfartsverket om den svenska varvsindustrin sedd ur beredskapspolitiska synpunkter. Jag menar att alla dessa faktorer bör vägas samman. Jag är inte — inte heller utskottet — främmande för dessa frågeställningar. Tvärtom har vi understrukit vikten av dem, men vi vill ha en samlad syn på dem. Göthe Knutson sade att han skulle ställa ett par frågor till mig. Men jag fick bara en, om jag uppfattade honom riktigt, nämligen hur socialdemokraterna har tänkt sig att göra med minröjningsorganisationen. Jag har alltså hänvisat till försvarskommitténs arbete på denna punkt. Men jag kan fråga Göthe Knutson: Vad har moderaterna tänkt sig att göra? Här ligger ett enhälligt utskottsbetänkande, och Göthe Knutson är dessutom ledamot av utskottet.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

Herr talman! Det är riktigt att jag sade att jag skulle ställa ett par frågor, men jag sade inte när jag skulle ställa den andra. Det gör jag nu. Det kan göras omgående, men först vill jag säga att jag hade förväntat mig att utskottets talesman Åke Gustavsson skulle ha konstaterat att jordbruksutskottet, precis som näringsutskottet, skyfflar detta ärende ifrån sig. Då frågar jag: Vad vill Åke Gustavsson göra för att detta för totalförsvaret så viktiga ärende, vilket Åke Gustavsson också poängterat, i fortsättningen inte hamnar mellan två eller kanske flera stolar? Det ena utskottet säger: Det är bra, ärendet är angeläget, men det är inte vårt bord. Dess värre tycks det vara litet av denna metodik som också tillämpas inom försvaret. Jag har haft kontakter med ett par olika försvarsmyndigheter. De inledande kontakterna tog jag för två tre år sedan. Jag blev förvånad över att man där inte hade en mera bestämd inriktning på att klara ut problematiken, iallsynnerhet som våra militärbefälhavare har slagit larm. Utskottet har haft tillgång till en promemoria från marinstabens planeringsavdelning. Där fastslås att den framtida organisationen kommer att ha ett stort behov av hjälpminsvepare. Vidare skrivs i promemorian att militärbefälhavarna redan nu anmäler att minröjningsorganisationen är svag. Det har alltså inte hänt något annat än att man från utskottets sida sagt: Det här är inte vårt bord. Försvarsutskottet säger att pengarna lämpligen skall tas från den militära sektorn. Men när det nu föreligger en motion med konkret förslag tar man det inte upp till behandling. Dessutom skulle man ha kunnat tala om för regeringen att utskottet tillmäter detta stor betydelse. Åke Gustavsson förde in i debatten den timade försvarsuppgörelsen. Det är alldeles givet att detta kan vara ett lämpligt tillfälle.

Situationen för marinen är inte alltför lysande när det gäller att förstärka något så nödvändigt som organisationen för att hålla våra kuster någorlunda rena från minor. Oavsett om det nu behöver sägas eller inte vill jag erinra om att i det beslut som förväntas om vårt totalförsvar förutsätts en starkt ökad import. Enligt förljudande tänker man sig att spara in pengar på det civila försvaret och det ekonomiska försvaret — man minskar lagringen drastiskt enligt planerna. Samtidigt säger man att vi förväntas få en import som ligger långt högre än vad man tidigare har utgått från. Jag förutsätter att det också är möjligt för fartyg att komma in till svenska hamnar.

Herr talman! Jag försökte lyssna uppmärksamt, men jag uppfattade fortfarande ingen fråga. Jag tolkar dock påståendet om att jordbruksutskottet och näringsutskottet skyfflat från sig ärenden, som då hamnat mellan två stolar eller på olika bord eller vad det nu var för möbler Göthe Knutson nämnde, egentligen som en fråga. Vi har bemött detta i utskottsskrivningen genom att konstatera, som jag nämnde förut, att merkostnaderna för att bygga fiskefartyg av trä eller plast i princip skall bestridas av det militära försvaret. Det är ett sätt. Utskottets samtliga ledamöter inkl. moderaterna har bidragit till att lösa detta problem. Det är alltså ett uttryck för en samsyn i denna fråga. Jag tycker att Göthe Knutson kunde vara litet mera försiktig och inte dra alltför våldsamma växlar i fråga om konsekvenserna för hjälpminsvepare av försvarsuppgörelsen från gårdagen. Sanningen är, vilket Göthe Knutson i varje fall borde veta, att ingen av oss som sitter utanför försvarskommittén, och jag tror inte ens de som sitter i försvarskommittén, i dag kan säga att så här kommer den att formulera sig när det gäller hjälpminsvepare. Detta av det enkla skälet att den delen av arbetet ännu inte är klart.

Herr talman! Jag ställde två frågor till Åke Gustavsson. Den ena gällde hur han tänkte sig att lösa denna problematik, vad han hade för inställning till mitt förslag om ett speciellt lån. Den andra frågan var hur han eller utskottets socialdemokratiska del hade tänkt att agera för att det här problemkomplexet inte fortsättningsvis skall hamna mellan två stolar. Åke Gustavsson manade till försiktighet. Jag kan då läsa innantill i den promemoria som utskottet har haft, som jag tidigare hänvisat till och som inte är hemlig: ”Chefen för marinen har fattat beslut om inriktningen av den framtida minröjningsorganisationen. Härvid framgår bl.a. att två högt kvalificerade stamminröjningsflottiljer och sex flottiljer med huvuddelen hjälpfartyg skall organiseras. Även i den framtida organisationen kommer således behovet av hjälpminsvepare att vara stort.” Det finns också andra resonemang i den här promemorian som jag nu inte skall ta upp kammarens tid med ytterligare men som utskottets ledamöter kanske vill uppmärksamma särskilt. Om det inte finns tillräckligt med hjälpminsvepare, dvs. moderna fiskefartyg lämpade för den uppgiften, då blir helt enkelt organisationen mindre. Skulle det dessutom bli svårt eller omöjligt för ÖB och chefen för marinen att skapa dessa stamminröjningsflottiljer — två kvalificerade sådana — är vårt land och vår försörjning ganska illa ute. Detta, herr talman, har gett mig anledning att ta en del tid av kammaren för att framhålla dessa synpunkter. Samtidigt vill jag också uttrycka en tacksamhet för att försvarsutskottet och inte minst dess kansli har tagit motionen på så stort allvar att man också bett två i högsta grad relevanta utskott att yttra sig i ärendet.
Herr talman! Jag skall försöka svara på den konkreta frågan om hur jag ser på ett lån. Utifrån det mandat som jag har som talesman för utskottet kan jag inte säga att vi skall gå på den ena eller andra lösningen. Men att ta speciella lån som är förbundna med vissa fördelaktiga villkor är ju inte på något sätt uteslutet. Att ge sig på en omfattande upprustning av fiskeflottan just med tanke på behovet av hjälpminsvepare är faktiskt något mycket omfattande. Då skulle det vara väl lättsinnigt att i det här sammanhanget gå ut och säga: Vi skall göra på detta sätt, och därmed är frågan löst. Som utskottet säger i betänkandet får vi avvakta, men Göthe Knutson behöver inte vänta alltför länge. Det gäller att avvakta dels försvarskommitténs betänknande, dels det försvarsbeslut som vi kommer att fatta under våren. Det pågår också ett översynsarbete inom industriverket där militärledningen är inkopplad. Jag har inte fått veta något mer om hur moderaterna tänker lösa frågan. Förklaringen till det är ganska enkel. Utskottet är enhälligt i sitt ställningstagande. Vi har gått så långt vi har kunnat för att analysera frågan, men vi måste av tidsmässiga skäl se vad som händer på andra områden innan vi kan säga hur vi vill göra. Det är mitt svar till Göthe Knutson.

Herr talman! Jag vill börja med ett citat ur miljöoch energidepartementets bil. 16 till budgetpropositionen, alltså ett färskt material. Det är vackra och högtidliga meningar om målsättningar som måste konfronteras med verkligen. De låter så här: ”Miljöfrågorna har en självklar ställning inom den samlade välfärdspolitiken. Rätten till en oförstörd miljö som förutsättning för en god hälsa måste kunna garanteras även för kommande generationer.” Miljölarmen är många. I dagarna har vi fått veta att de människor som bor på Hisingen i Göteborg, ett av landets mest luftförorenade områden, drabbas just så att det innebär ett hot mot kommande generationer. I Landskrona, där man har gjort en undersökning liknande den i Göteborg, föds barn med födelsevikt som är mindre än genomsnittet. Risken för fosterskador är större där än på andra håll osv. Även om vi nu är allt fler som anser att miljöfrågorna har en självklar ställning inom den samlade välfärdspolitiken, är det fortfarande alltför få inom de beslutande instanserna som i praktiken agerar i enlighet med det. Det räcker alltså inte med vackra fraser för att möta miljöopinionen. Det fordras nu djärvare grepp för att snabbt åstadkomma förbättringar och förändringar på djupet. Det räcker inte med att uttala ett intresse för miljöopinionen, om man inte samtidigt vågar ta itu med de krafter som står för miljöförstöringen. För socialdemokraterna gäller det att inse att man inte samtidigt kan stryka storföretagen medhårs och aldrig våga ingripa med kraft mot företag som förstör som på Hisingen och i andra områden i vårt land —i varje fall inte om man begär att miljöopinionen skall ta det vackra talet på allvar, Grethe Lundblad.

För egen del ser jag dels kärnkraften, i skenet av Tjernobylkatastrofen och de ständigt pysande reaktorerna, som går i s.k. normal drift, dels de skador på ozonskiktet som nu är ett faktum som några av de mest alarmerande hoten mot framtiden. Därtill har vi dioxinutsläppen och osäkerheten beträffande utsläppskällorna, där ingen ännu har en total överblick — det har jag fått bekräftat av Birgitta Dahl från den här talarstolen för inte så länge sedan. Vpk står för de fem reservationerna till jordbruksutskottets betänkande 9. Vi har tagit upp samma förslag som tidigare, då vi inte har fått gehör för dem i riksdagen. Från andra partier finns enskilda motioner där vissa krav är identiska med sådana som vpk drev bl.a. i den statliga kemikommissionen 1983-1984. Samtidigt som opinionen mot bekämpningsmedel inom jordbruket växte sig starkt — jag var själv med i en miljögrupp som jobbade med detta — fick vi höra att miljöaktivister borde ägna sig åt att angripa problemet med giftspridning också i privata trädgårdar och på liknande platser. Men, herr talman, så snart vi ställde krav på sådana förbud mötte vi motstånd. Bakom kulisserna verkar som vanligt kemibolagen, som först ser till sin egen profit och sist till skadeverkningarna. Vi kan inte vänta oss ett socialt ansvar från det hållet. Förbud som minskar hanteringen är den snabbaste och effektivaste vägen. Ett krav som har vunnit allt starkare gehör och som vpk också framförde i kemikommissionen gäller behovsprövning av kemikalier. Förslaget finns även, som flera kanske känner till, i program från Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök och en hel rad andra organisationer i landet. I jordbruksutskottets betänkande upprepas argumentet att det vid förhandsgranskningen av kemiska produkter enligt den nya lagstiftningen ”finns möjlighet att pröva behovet av den verkan eller effekt som man med den kemiska produkten avser att åstadkomma” — det var ett citat direkt från betänkandet. Också departementschefen citeras. Det gäller hans uttalande om att viss behovsprövning enligt hans mening borde tillämpas. Ja visst! Varför inte ta det steget nu? Jag förstår inte vad man skyggar för, om det inte även här gäller att skydda tillverkarnas och importörernas intressen. Kan Grethe Lundblad närmare förklara varför inte utskottet tar fasta på departementschefens uttalande enligt citatet och tar honom på orden? Kravet på konsekvensutredningar, som vpk framfört i motion 756, blir allt viktigare. Kravet gäller principen att se till behov och samhällsnytta liksom till miljöoch hälsofaktorer. Det handlar om att väga dessa faktorer mot varandra samt att göra beräkningar av de skador som kan uppstå på litet längre sikt om man inte vidtar några åtgärder, t.ex. åtgärder för att rädda skogen i vårt land. Man måste exempelvis undersöka vad det samhällsekono miskt och miljömässigt kommer att innebära om den tunga landsvägstrafiken får öka så som vissa krafter inom EG önskar, vilka värden som kommer att gå förlorade om skogsskadorna genom utsläpp från en alltmer ökande lastbilstrafik får fortsätta att breda ut sig, etc. Jag vet att man gjort sådana undersökningar och kalkyler på vissa områden, men de är sällan initierade av regering och riksdag, och de får inte heller utgöra värdefull information inför beslut t.ex. här i kammaren. Enligt jordbruksutskottet skulle konsekvensutredningar i enlighet med vpk:s förslag varken vara lämpliga eller nödvändiga. Herr talman! Jag efterlyser en något mer ansvarsfull och mindre ytlig argumentation och en motivering till yrkandet om avslag på förslaget om konsekvensutredningar på kemikalieoch miljöområdena. Frågan om produktregistret har diskuterats under många år. Under den tid när socialdemokraterna var i opposition gjorde det socialdemokratiska partiet genom olika företrädare stora utfästelser och talade om hur bra produktregistret skulle komma att bli under en socialdemokratisk regering. Snart kunde vi som satt i kemikommissionen och andra intresserade konstatera att detta bara var tomma löften. När arbetsköparorganet Kemikontoret hade pressat kemikommissionens sekretariat tillräckligt hårt — jag beklagar, men det finns naturligtvis inga protokoll som visar hur detta gick till — gick socialdemokraterna till reträtt och svek löftena både till fackföreningsrörelsen och till miljöopinionen. Produktregistret blev varken fullständigt eller öppet. I stället förordade man att sekretessreglerna skulle skärpas för att skydda giftmånglarna och kemibolagen. Sedan dess har inte mycket hänt i positiv riktning. Vpk:s krav på öppenhet och fullständig information om kemiska produkter är alltså fortfarande lika aktuellt. När det gäller informationsfrågan vill jag säga att kravet i motion 756 är föranlett av att beredskapen inför kemikalieolyckor varit och fortfarande är bristfällig. Många kommer säkert ihåg debatten efter Bhopalkatastrofen, det som hände vid Bofors, talet om att många människor här i landet lever på kemibomber, osv. Vpk tillhör dem som inte anser att man kan sätta sin lit till företagens egna uppgifter när dett.ex. gäller att informera dem som bor intill farliga industrier. Hisingen i Göteborg, som jag tog upp inledningsvis, är ett exempel på ett område där människorna borde ha rätt till fullständig information om vilka risker de och deras barn är utsatta för. Tror Grethe Lundblad verkligen att företagen är helt tillförlitliga? Har vi inte genom en rad exempel snarare fått bevis på motsatsen? Kemikalietillverkarna fick kalla fötter efter avslöjandet om stora brister i samband med de olika gasutsläpp under 1984-1985 som jag pekade på. De började då med att till kemiföretag och andra skicka ut en folder som var avsedd för ”de företag som bedömer att de har anledning att informera de kringboende”. Företagen ansåg att de genom ett slags modellfolder med lugnande och allmängiltiga besked tog sitt ansvar. För vpk är detta inte tillräckligt.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

Herr talman! Frågan om kemikalieanvändningen i samhället är mycket viktig i många hälsooch miljösammanhang. Jag tror emellertid att man måste ha klart för sig att kemikalier inte enbart är någonting negativt — av Viola Claesson kan man lätt få uppfattningen att det bara finns farliga kemikalier. Det finns kemikalier i samhället som är livsviktiga. Inom medicinen och även inom andra områden används kemikalier som är till mycket stor nytta för oss. Detta gäller också miljöarbetet. Det som har behandlats i det nu aktuella betänkandet gäller bara de hälsooch miljöfarliga kemikalierna. I fråga om dem har vi från 1986 fått en nyordning. Vi har antagit en ny lag, en sorts ramlag, i vilken fastslagits vissa allmänna krav som måste ställas på hanteringen av hälsooch miljöfarliga kemikalier. Vidare har vi inrättat en ny myndighet, kemikalieinspektionen, som redan i början av sitt arbete givit ut en hel del förordningar där lagens bestämmelser brutits ner till praktiskt mer hanterbara begrepp. För att få en belysning av hur arbetet inom kemikalieinspektionen fortgår har jordbruksutskottet i samband med behandlingen av motionerna besökt inspektionen, och utskottet ställde sig i stort sett positivt till arbetets uppläggning. Jag hade tyvärr inte själv möjlighet att delta i besöket, men jag har hört — och det framgår också av utskottets betänkande — att jordbruksutskottet fick uppfattningen att kemikalieinspektionen hade arbetat på ett bra sätt med hänsyn till givna förutsättningar och resurser. Kemikalieinspektionen har en mycket stor uppgift. Det finns över 70 000 kemiska ämnen ute i samhället. Detta kräver naturligtvis en omdömesgill prioritering med hänsyn till de olika ärendenas vikt. I inspektionens uppgifter ingår bl.a. att ställa klara krav på företagen. Samtidigt är det klart utsagt i lagen att det är företagens ansvar att redovisa hur produkterna är sammansatta liksom att avsätta utredningsresurser för detta och att informera allmänheten. Det har redan nu slagits fast att det skall finnas en bestämd symbolmärkning på hälsofarliga produkter, även sådana som ger upphov till irritationer i form av allergiska besvär och liknande. Vidare har förhandsgranskningen, som var det helt nya i kemikaliekontrollagen, påbörjats. Även om det ännu inte rör sig om så många ärenden har det kommit in anmälningar som man nu prövar i kemikalieinspektionen. Inom kemikalieinspektionen säger man att den allmänna miljödiskussionen har medverkat till att användningen av de nya kemiska ämnena är säkrare och bättre än den tidigare kemikalieanvändningen. Man säger vidare att företagen nu mycket mer än tidigare prövar ämnena från miljösynpunkt, innan de släpper ut nya produkter. Det är glädjande att förhandsgranskningen fått denna allmänpreventiva verkan. Herr talman! Innan jag går in på reservationerna vill jag ta upp ett par frågor som berörts i motioner men som inte föranlett några kommentarer från utskottet. Det finns vissa brister i kemikaliekontrollen, bl.a. när det gäller användningen av de biologiska bekämpningsmedlen. Det har inte utfärdats några ordentliga riktlinjer för hur de skall bedömas. Utskottet säger emellertid i betänkandet att man hoppas att den frågan kommer att prövas. En annan fråga som tagits upp gäller spridningen av kadmium, bl.a. på grund av att kadmium används i handelsgödsel. Det fanns tidigare ett förbud mot kadmiumanvändningen, men detta hävdes under den borgerliga regeringens tid. Användningen av kadmium var nämligen på grund av dess allmänna förekomst i samhället omöjlig att kontrollera. Nu har det emellertid införts mer detaljerade förbud, t.ex. förbud mot att använda kadmium för ytbehandling eller som färgämne och stabilisator. Vårt beslut om batteriinsamlingen och bidragen för tillverkning av mindre farliga batterier är ju också ett led i arbetet för att minska kadmiumanvändningen, Vi i utskottet tycker att det är mycket viktigt att det arbetet fortsätter, eftersom kadmium är ett farligt ämne som vi måste försöka bli av med i samhället. Åter till reservationerna, som jag i klump vill yrka avslag på samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets förslag. Jag vill gärna knyta den kommentaren till reservationerna att när det gäller t.ex. de kemiska bekämpningsmedlen så har arbetet med den problematiken fortsatt hos många myndigheter. Man har nu lagt fram ett program för halvering av bekämpningsmedel under fem år, bl.a. genom att tillämpa en bättre teknik vid användningen och en bättre rapportering när risk för angrepp föreligger, så att man kan sätta in bekämpningsmedel bara ur behovssynpunkt och inte planmässigt. Kemikalieiinspektionen har också utfärdat en förordning, där det klart sägs ifrån att man inte får använda bekämpningsmedel så att de skadar människor. Bekämpningsmedel får sättas in enbart mot skadeväxter och skadedjur och alltså begränsas till sådan användning. Såväl berörda myndigheter som bl.a. SJ arbetar mycket aktivt med den här frågan. Vi må väl hoppas att detta arbete skall leda till en klar begränsning i användningen av bekämpningsmedel. Det pågår alltså mycket arbete. När det gäller frågan om information är det klart utsagt i förordningen från kemikalieinspektionen att det är företagen som har ansvaret för att informera, bl.a. därför att det är företagen som sitter inne med uppgifterna. Men till sin art kommer informationen att bli styrd av kemikalieinspektionen, som genom kontroll och tillsyn också kommer att se till att företagen verkligen utövar sin informationsplikt. Jag tycker det är lämpligt att man lägger detta ansvar på företagen men att kemikalieinspektionen finns i bakgrunden och ser till att detta system fungerar på rätt sätt. Man kan säga att produktregistret har varit en socialdemokratisk honnörsfråga. Vi är mycket intresserade av hur det utvecklas fortsättningsvis. Vi har nu fått besked om att det andra steget i utvecklingen av produktregistret snart är klart. Därefter skall man göra en utvärdering för att se hur man skall fortsätta med produktregistret och undersöka till vilken nytta det har varit. Eftersom det gäller så många kemiska ämnen har man fått göra en prioritering och först tagit med de mer allmänt förekommande farliga ämnena. Det har alltså blivit en prioritering på detta område, där man ser till att man först och främst tar itu med de största riskerna. När det gäller reservationen om en behovsprövning av kemiska produkter är utskottet mycket bestämt emot att införa ett sådant system som vpk har föreslagit, nämligen att man bara skulle tillåta ert företags produkter av en viss typ — det är ju det vpk:s förslag innebär. Däremot är det mycket viktigt att den verkan som finns av ett kemiskt ämne och en produkt prövas.

Utskottet säger mycket bestämt iträn att det är på det sättet man vill ha en prövning av kemikalier. Jag vill gärna säga när det gäller de frågor Viola Claesson tog upp att det är bra att miljöfrågor har fått en självklar ställning i samhället och i all samhällsverksamhet. Även om vi kan se att det finns fall där företagen sviker, såsom skett t.ex. i Göteborg och i Landskrona, är det mycket viktigt att riskerna för befolkningen mycket snabbt kan uppmärksammas. I Landskronat.ex. slog ju hälsovårdsnämnden verkligen larm, vilket också ledde till att man nu har tagit itu med de risker som funnits. Det är naturligtvis riktigt att det inte räcker med vackra fraser. Samhället måste också kunna ställa bestämda krav på företagen, och det ger den nya lagstiftningen och förordningarna möjlighet till. Men däremot är det inte så att myndigheterna tar över allt arbete med utredning av riskerna och med frågan om hur informationen skall föras ut. Där vill vi att företagen skall ta sitt ansvar. Det är alltså inte fråga om att stryka företagen medhårs utan om att låta samhället ha den ställningen att det gentemot allmänheten står som en garant för att det sker en kontroll av användningen av kemiska medel. Det är emellertid företagen som i första hand skall stå för arbetet med att utforska på vilket sätt man skall få fram bättre medel. Den nya lagen och de nya förordningarna är alltså inte bara ett resultat av samma förslag som man har haft tidigare, utan här har faktiskt förhållandena ändrats — det har skett en lyftning av frågorna. Även om kemikalieinspektionen under den korta tid som den har fungerat inte har kunnat göra sig hörd så mycket utåt, har man där arbetat väldigt träget på att göra någonting åt problemen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag. Vi kommer från jordbruksutskottets sida även i fortsättningen att följa kemikalieinspektionens arbete med mycket stort intresse.

Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att vi i sådana här församlingar och i skrifter m.m. som regeringen och miljöansvariga ger ut talar i de termer som jag nämnde tidigare, men jag menar att detta måste följas upp av ett ansvar och ett aktivt agerande som inte alltid stämmer med de vackra orden. Annars är det faktiskt bara fråga om något som kan kallas för propaganda. Men jag vill också säga att det händer saker på miljöområdet i positiv riktning. Det är bara det, herr talman, att utvecklingen och miljöförstöringen runt omkring oss går så förskräckligt snabbt och åt alldeles fel håll att vi inte hinner i kapp med de förslag och beslut som i dag föreligger. Framför allt gäller det besluten och handlingen i praktiken. Det är detta som så många människor, inte minst barn och ungdomar, upplever som någonting fruktansvärt, även om de inte alltid kan formulera det på rätt sätt. Grethe Lundblad och jag har i diskussioner om kemisamhället och i frågor som hör till detta argumenterat på liknande sätt tidigare, så det är kanske ingen idé att nu breda ut sig. tionen. Om en produkt blir godkänd är det inget som hindrar att olika företag Kemikaliek emikaliekontroll saluhåller en sådan produkt, om produkten svarar mot de regler som Jag vill bara säga att när barn och ungdomar i dag inte tror att de skall få leva tills de blir vuxna, bl.a. därför att miljöhoten är så stora, så är det en fruktansvärd dom över det samhälle där vi finns i ett parlament som shall ta vissa steg i rätt riktning. Det borde gå mycket snabbare. När det nu ändå händer att det fattas beslut här i positiv riktning, sker det inte i första hand därför att vi har debatter med varandra här — kanske inte alls därför — utan det sker först den dag då miljöopinionen är tillräckligt stark eller när verkligheten har sprungit förbi de politiskt ansvariga och det sker en katastrof, så att man måste omvärdera vissa ställningstaganden och ståndpunkter. Nu skall jag mer konkret gå in på de reservationer och förslag som vpk har avgivit och Grethe Lundblad har kommenterat. Jag tycker att det är bra om man nu börjar att verkställa beslutet om en halvering av användningen av bekämpningsmedel. Det är verkligen någonting som är efterlyst och där miljöopinionen har agerat kraftigt. Det är min uppfattning att denna halvering måste ske ganska snabbt. Men det är också en fråga om vari denna halvering består. Den debatt som jag och andra hade med ansvariga socialdemokrater på området inför valet 1985 visade ju att när man då talade om halvering av bekämpningsmedlen, så mätte man på ett sådant sätt att det inte skulle innebära en halvering av den besprutade arealen. I dag är det så starka koncentrat av bekämpningsmedel, att om man jämför med förhållandena några år tillbaka och räknar på det missvisande sättet, i volym bekämpningsmedel, så lurar man de människor som har krävt en drastisk minskning av bekämpningsmedelsanvändningen. Jag skulle gärna vilja höra Grethe Lundblad kommentera denna halvering. Så till informationen från företagens sida. Hittills är det uppbyggt så att företagen, framför allt kemioch läkemedelsjättarna, är de enda som har så stora resurser som behövs för laboratorieprover och för undersökningar — det är bara att konstatera. Varför behövs det då så enorma resurser? Jo, därför att kemikalieanvändningen är så oerhört omfattande. Grethe Lundblad nämnde själv några siffror. Vad jag och många andra frågar är: Behöver vi alla dessa kemiska produkter och prylar? Är det människorna som har frågat efter dem, eller finns de bara därför att företagen vill hitta nya nischer, som framför allt kemiföretagen genom åren har gjort sig kända för? Det behövs en behovsprövning och mer resurser till kemikalieinspektionen, om man över huvud taget skall kunna kontrollera någonting av den information som Grethe Lundblad menar att vi skall lita på och som kommer från företagen till människor som bor intill farliga industrier osv. I dag har vi för många belägg på att företagen inte sköter detta ansvar. De har helt enkelt alltför mycket att förlora på öppenhet. Det är också därför företagen, bl.a. Kemikontoret och Erik Brandt, har varit kategoriska motståndare mot ett öppet produktregister där var och en som är intresserad, t.ex. fackets eller miljöorganisationernas representanter, huvudskyddsombud och andra, kan söka information. Länge krävde ju även socialdemokraterna tillgång till ett öppet register, men svek sedan. Hemlighetsmakeriet från företagens sida, som samhället i dag tyvärr ställer upp på, innebär att man vägrar lämna ut information som kanske skulle leda till att miljöopinionen blev ännu starkare på det här området och krävde verkliga förbud i praktiken, för att man inte vill utsättas för de risker som kemikalierna medför. Jag vill som sagt ha besked av Grethe Lundblad på några av de här punkterna, bl.a. om vad halveringen av bekämpningsmedlen innebär.
Herr talman! Jag tycker det är viktigt att Viola Claesson här erkänner att det har blivit ett mer aktivt agerande på detta område från kemikalieinspektionens sida. Jag vill påpeka att vi också har mycket mer aktiva hälsovårdsnämnder numera, och jag tror det betyder mycket att man ute i kommunerna tar itu med dessa frågor. När det gäller halveringen av bekämpningsmedlen instämmer jag helt i att det väsentliga är att vi får en halvering av den aktiva substansen och inte bara av volymen. Det har mycket riktigt skett en koncentration av ämnena. Det viktiga är att man bara använder bekämpningsmedlen när det finns ett klart behov och att man inte gör det planmässigt, ifall det skulle bli ett angrepp. Att få bort den planmässiga besprutningen och helt övergå till behovsbesprutning är den stora frågan, samtidigt med en bättre teknik vid själva besprutningen, så att det inte kommer bekämpningsmedel på fel håll. Jag tycker inte att vi blint skall lita på företagen. Därför tycker jag det är bra att vi har fått en kemikalieinspektion som kan kontrollera och gå in med tillsyn. Men jag vill inte heller, som Viola Claesson, alltid misstänka företagen. Det tror jag också är fel. Vi måste nämligen räkna med att den allmänna miljödiskussionen här i landet trots allt har påverkat många företag. De har fått ett helt annat ansvar och sätt att agera. De är också tvingade till det, på grund av att lagstiftningen har ställt dessa krav på dem. Det har faktiskt börjat vända. Det säger ansvariga tjänstemän på naturvårdsverket och kemikalieinspektionen som vi har talat med. Företagen tar ett större ansvar. De produkter man lämnar in för granskning är betydligt bättre än de vi fick börja granska för några år sedan. Den explosiva utvecklingen av nya kemikalier har också stoppats. Jag skulle alltså vilja säga att det lagstiftningsoch utredningsarbete som Viola Claesson är så kritisk mot har haft en mycket stor förebyggande verkan, och det tror jag är det allra viktigaste. Sedan är det ganska klart, att även om det är företagen som skall ta laboratorieprover och företa undersökningar, finns det en sådan kontakt och dialog mellan företagen och kemikalieinspektionen att man kan komma överens, så att det verkligen går information från företagen till kemikalieinspektionen. Till slut skulle jag vilja säga beträffande skyddsombuden att man har gått den vägen att myndigheter kan få veta vad det står i produktregistret. Eftersom arbetarskyddsstyrelsen är en mycket väsentlig myndighet i detta sammanhang kan den begära in uppgifter om olika produkters skadeverkan, innehåll och sammansättning och med hjälp av dessa gå ut med råd och anvisningar till skyddsombuden. På detta sätt undviker man att fabrikationshemligheter kommer ut till anställda på konkurrerande företag — det var nämligen detta som utgjorde problemet med att ge skyddsombuden direkt tillgång till uppgifterna. Personligen hade jag gärna sett att skyddsombuden hade fått tillgång till dessa uppgifter, men eftersom det har funnits denna oklarhet och osäkerhet har man gått den nämnda vägen. Jag tycker inte man skall avvisa att det kan vara ett bra sätt att få ut information även till dem som står på verkstadsgolvet. Sverige går faktiskt i spetsen på detta område. Det finns nästan inga länder som har en så sträng lagstiftning när det gäller kemikalier som Sverige. Jag kan bara hänvisa till länder som Polen och Nederländerna, som har varit utsatta för stora kemikaliekatastrofer, men där man inte alls har kommit så långt som vi har gjort. Även om vi kan se fel i vårt system, tycker jag vi skall vara tacksamma för att dessa initiativ har tagits. Jag tycker vi skall ha litet tålamod och vänta något år så att den nya verksamheten kan komma i gång. Då kan vi kanske börja se över på vilka punkter den skall förstärkas. Men det kostar också pengar.
Herr talman! Jag håller med Grethe Lundblad om att myndigheterna är mer aktiva nu och att detta är positivt. Jag håller också med om att företagen faktiskt har tvingats att lyssna en del på opinionen. Det är bra att få veta att inte heller Grethe Lundblad, och kanske andra socialdemokrater med henne, tycker att vi blint skall lita på företagen. Men så länge man anser att alla de här kemiska produkterna och ämnena behövs i samhället — eller tror att man inte ens behöver titta närmare efter om de behövs — och att man kan lita till marknadskrafterna, så länge kommer vi ständigt att överösas med nya prylar och produkter som kan vara farliga. Vi hinner alltså inte i kapp. Genom arbetet i kemikommissionen och genom mitt intresse för dessa frågor vet jag att kemikalieinspektionen har alldeles för små resurser till sitt förfogande för att kunna göra annat än i stort sett lita till företagen — tyvärr. Vi har inte hunnit tillräckligt långt när det gäller lagstiftningen, och framför allt tror jag att vi inte har ingripit så hårt mot företagen som vi borde ha gjort. Jag skall ta ett exempel. Den dialog som Grethe Lundblad säger finns mellan fabrikanter och myndigheter, t.ex. kemikalieinspektionen, kan nog vara bra. Men den dag myndigheterna får tillräckligt stora resurser för att verkligen analysera och titta närmare på tillverkarnas hantering och på hur produktionen ser ut och vilka farliga kemikalier man använder, när man verkligen går in på de allvarliga problemen, då kommer företagen att slå till och hota. Men i dag har man istort sett inga andra möjligheter än att hålla sig till en dialog, därför att man har för små resurser. För ett tiotal år sedan, när miljökampen för att stoppa användningen av hormoslyr — liksom nu beträffande dioxin — var som hårdast och opinionen var mycket stark, kunde en av de ansvariga för det som då kallades produktkontrollbyrån säga så här: Tillverkaren kan ju inte göras ansvarig om någon dör för att han har använt ett medel på fel sätt. Om en fabrikant fått ett medel godkänt här, kan han inte hjälpa om någon dör i cancer av det 15 år efteråt. Herr talman! Så säger inte någon representant för vare sig ett företag eller en myndighet i Sverige i dag, men man agerar nästan som om det vore på det här sättet. Jag vill avsluta detta inlägg med att ställa en fråga som anknyter till Grethe Lundblads beskrivning av hur eländigt det är ställt i länder i tredje världen. Vi fick belägg för detta i TV häromkvällen, när man visade de stora kemibolagens sätt att betrakta människorna i bl.a. Thailand. I ett TV program förekom en uppgift om att det finns ett svenskt företag som exporterar ett förbjudet bekämpningsmedel från Sverige till tredje världen. Vet Grethe Lundblad om detta är sant? Att jag tar upp detta beror på att det naturligtvis inte bara handlar om Sverige utan om hela giftcirkeln. I industriländerna tillverkas under någorlunda bra regler och bestämmelser bekämpningsmedel och andra kemikalier för leverans till tredje världen, där de används i besprutning på s.k. lyxgrödor. När dessa sedan kommer tillbaks till oss är cirkeln sluten: vi får cancer och andra skador därför att vi får i oss dessa gifter.
Herr talman! Jag tror trots allt att företagen i Sverige — jag kan här bara tala för Sverige — har fått en annan inställning. Vi vet att många kemiska produkter som här i Sverige funnits i handeln varit miljöfarliga, men jag kan tala om att kemikalieinspektionen har fått in enbart 15 anmälningar om nya produkter under 1986. Det visar ganska klart att utnyttjandet av upptäckter av nya ämnen har dämpats, och det tycker jag är glädjande. När det gäller myndigheterna vet Viola Claesson att vi för närvarande på grund av budgetunderskottet har stora svårigheter att tilldela alla myndigheter så mycket medel som de vill ha. Från socialdemokratiskt håll hade vi i produktkontrollnämnden genomgående den inställningen att myndigheterna skulle få alla de pengar som de begärde. Vi försöker hela tiden att följa upp detta genom att ge de viktiga miljömyndigheterna så mycket pengar som de meningsfullt kan använda. Ett problem för oss är dock att duktigt folk ofta slutar därför att man kan få bättre betalt på annat håll. Det är ett ständigt problem för många myndigheter som har hand om sådana här frågor att de för att klara sina uppgifter måste ha tillgång till ännu duktigare personal än företagen. Det är inte alltid bara en fråga om pengar. Det gäller också att kunna intressera duktigt folk för att stanna kvar. I vad gäller förbjudna ämnen känner jag inte till just det företag som Viola Claesson nämnde. Jag vet dock att det finns företag här i landet som för export producerar kemiska medel som inte är tillåtna i Sverige. Jag tycker personligen att förhållandena på detta område inte är särskilt bra, och jag har på min hemort mycket bestämt tagit itu med denna fråga. Jag tycker att vi måste hjälpa andra länder att rensa upp i djungeln av kemikalier, åtminstone bland de mycket farliga kemikalierna. Till slut vill jag säga till Viola Claesson: Vi är överens om att det skall satsas mycket på detta område. Vi har från socialdemokratiskt håll försökt att inte skära ned inom miljösektorn. Det skulle därför vara intressant att få veta hur många fler miljoner vpk vill ge till kemikalieinspektionen och spara in på andra områden för att åstadkomma bättre förhållanden. Det måste ju ligga något av allvar bakom det som man säger.
Herr talman! Ja, därför föreslog också vpk att kemikalieinspektionen, när den inrättades efter utredning, material från kemikommissionen och beslut i riksdagen, skulle få bra mycket mer resurser än vad andra partier ansåg att den behövde. Det berodde helt enkelt på att vi ansåg att det nya organet för att fungera på ett bättre sätt än de hårt kritiserade föregångarna giftnämnden och produktkontrollbyrån måste få mera resurser. Föregångarna hade nämligen inte haft tillräckligt med resurser. Skillnaden är dock den att om det finns ambitiöst och duktigt folk på den nya myndigheten kommer man där att vara så aktiv att man tar upp de rätta problemområdena, och då kommer man också att behöva mer pengar. Vpk har tidigare i dessa sammanhang alltid varit det parti som föreslagit att kemikalieinspektionen skall få de resurser som den begär till ett så viktigt ändamål som minskning av kemikalieanvändningen. Jag är mycket tacksam för Grethe Lundblads öppenhet här i kammaren. Jag har lagt märke till den tidigare. Grethe Lundblad säger att hon vet om att det finns företag som tillverkar farliga produkter som exporteras till andra länder. Då kanske Grethe Lundblad och jag kan ta varandra i hand på att vi skall stödja det förslag som vpk fört fram förut här i kammaren och som dyker uppigen om att i Sverige förbjudna produkter också skall vara förbjudna för export till länder i tredje världen och andra länder. Det är skönt att i förväg veta att man kommer att få stöd för detta.

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall debattera handlar om luftföroreningar och försurning, och det grundar sig på motionskrav som framfördes för snart ett år sedan. Det känns onekligen egendomligt att under en period när partierna på nytt djupdyker i dessa viktiga miljöfrågor och vid förberedelsen av motioner att avlämnas inom kort debattera ett år gamla krav. Utvecklingen under året har väl snarast gått i den riktningen att starka skäl talar för en attitydskärpning i luftföroreningsfrågorna. Redan förra året ville de borgerliga oppositionspartierna på många områden ställa högre krav på rening än regeringen. Det finns anledning att något förklara varför. Världens energianvändning ger upphov till miljöproblem. Luftföroreningarna transporteras långt över gränser och mellan nationer. Svaveldioxid, kväveoxid och kolväten är de mest biologiskt aktiva, eftersom de kan medverka till ozonbildning. Ozon kan ge direkta skador på växtligheten. De ger också tillsammans med regnvatten syror som kan vara förödande på byggnader och kulturföremål. Vi har exempel i Stockholms stad, på nära håll, på sådana typer av skador. De sänker också sjöarnas pH-värde. Vid värden under 5 slås reproduktionen av fisk ut. Vid ändå lägre värden förblöder fisken bokstavligen. Den kan nämligen inte längre i sin kropp behålla nödvändiga salter. Det är ett dramatiskt och tragiskt förlopp när det biologiska livet i en sjö slås ut. Det är all anledning att reagera inför detta. I vårt land är fiskbestånden utdöda eller starkt påverkade i ca 10 000 sjöar. För oss svenskar har våra sjöar och våra skogar en speciell plats nära våra hjärtan. Det var väl därför de tyska larmrapporterna 1982 om stora skogsskador på grund av luftföroreningar träffade oss så hårt. Ett omfattande inventeringsarbete startade i våra svenska skogar, och vår kunskap ökar sakta men säkert. Som exempel kan jag nämna en skogsskadeinventering gjord med flygplan och infrarödteknik i norra Skåne i höstas. Utvärderingen visar att i granskog över 40 år fann man 30 90 skadad skog. Trots att den största delen är lättare skador stämmer siffran ändå till eftertanke. Vi vet också att luftföroreningarna ger oss människor hälsoproblem. Cancerkommittén 1984 har beräknat att antalet cancerfall som kan förklaras avluftföroreningarna är 100-1 000 per år. Man kan lugnt konstatera att dessa fall inte fått samma uppmärksamhet som de 2-4 fall per år som beräknas inträffa på grund av olyckan i Tjernobyl. I Västtyskland har man upptäckt att särskilt luftföroreningsdrabbade områden uppvisar en höjd frekvens av en rad olika sjukdomar, även sjukdomar som man normalt inte förknippar med luftföroreningar. Mot den här bakgrunden är det inte så underligt att vi vill skärpa kraven på rening vid all förbränning och att vi helst vill minska förbränningen i Sverige. Vid användning av kol vill vi inte godkänna utsläpp med mer än 0,05 gram svavel per megajoule, dvs. en tredjedel av det regeringen godtar. Vi vet att detta krav är svårt att uppfylla för små anläggningar. De får då välja andra bränslen — biobränslen, gas eller olja. Men vi tummar inte på vårt gränsvärde. Reservation 4 är ett uttryck för detta. Med tanke på den oro som Viola Claesson uttryckt i debatten tycker jag att det är egendomligt att inte vpk ställt upp på den reservationen. Vi har under flera år hos regeringen begärt gränsvärden för utsläpp vid förbränning av torv, ved och andra biobränslen i större anläggningar. Det finns anledning att ställa krav på låga kväveutsläpp och låga utsläpp av cancerframkallande ämnen. För detta viktiga krav har vi inte fått någon förståelse från regeringspartiets sida. Därför återkommer det i reservation 5. Centerpartiet har i reservation 6 pekat på utsläppen av koldioxid som ett av de angelägnaste globala miljöproblemen. Jag tycker det är en helt korrekt beskrivning. Den globala ökningen av koldioxid kommer enligt vetenskapen att inom en period av 60 år leda till en temperaturhöjning, som kan ge allvarliga miljöproblem. Jag håller dock med om att det just nu inte känns som om detta är det största problemet vi står inför denna bistra vinter. Centerpartiet vill minska förbränningen av olja och kol. Men även gas och torv, som inte nämnts, ger stora koldioxidutsläpp. Vi kan också konstatera att vår förbrukning av eldningsoljor sjönk från drygt 20 miljoner m? 1976 till ca 10 miljoner m? 1983, alltså en halvering. Förbrukningen har dessutom efter 1983 sjunkit ytterligare. Till stor del är det vår kärnkraft utan koldioxidutsläpp som ersatt denna olja. En ytterligare minskning av oljeförbrukningen bör vara möjlig. Satsningen på t.ex. värmepumpar bör ge oss den effekten. Jag kan inte riktigt se nödvändigheten av att be regeringen ta fram ett program för minskning endast av användningen av olja och kol. Det är väl snarare ett program för att över huvud taget minska all förbränning, utom möjligen förbränningen av biobränslen, som bör tas fram. När det gäller svavelhalten i eldningsoljor anser vi att målsättningen bör vara att antingen använda olja som klarar utsläppsgränsen 0,1 gram svavel per megajoule eller att rena rökgaserna för att uppnå samma mål och därmed även kunna använda en billigare högsvavlig olja, vilket delvis kan finansiera dessa höga reningskrav. Detta är utvecklat i reservation 9. I internationella förhandlingar bör Sverige inrikta sig på att få med Storbritannien, Polen och Tjeckoslovakien i 30-procentsklubben. Att åstadkomma detta genom en stämning inför internationella domstolen i Haag, som folkpartiet föreslår, förefaller mig vara ett illa genomtänkt förslag, ett spel för galleriet, och detta så mycket mer som regeringens prognos för de engelska utsläppen visar att Storbritannien de facto kommer att klara 30-procentsgränsen. Man nämner samma siffror för Storbritanniens utsläpp fram till 1995 som för Hollands och Belgiens utsläpp. Dessa båda länder är ju med i 30-procentsklubben. Det visar att man bör ha en viss skepsis inför enbart det förhållande att ett land har undertecknat en konvention. Men självfallet bör Sverige verka för att Storbritannien formellt de facto kommer med i klubben. Sverige har dessutom allt intresse av att föra luftföroreningsförhandlingarna vidare på alla områden — svavel, kväve och kolväten. Det finns trots allt hoppfulla tecken. I slutdokumentet från Nordiska rådets försurningskonferensi Stockholm i september förra året uttrycktes en mycket bestämd politisk vilja att gå vidare för att minska de gränsöverskridande luftföroreningarna. Herr talman! Nu gäller det att följa upp denna framgång. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i aktuellt betänkande.